Herr talman! Det är mycket bra att man försöker att ta hänsyn till flyktingbarnen, försöker utgå från dem och deras situation. Invandrarministern säger att barnkonventionen är en viktig bas i det arbetet, men att barnkonventionen inte skall åberopas i tid och otid. Jag begriper inte riktigt vad invandrarministern menar med det. Om vi har anslutit oss till en barnkonvention och har ett ansvar, måste vi se till att barn i vårt land har det bra, utifrån de direktiv som gäller i barnkonventionen. Vi har varit med om att initiera barnkonventionen och att arbeta fram den. Vi har också skrivit på den. Då måste vi väl vara med ända till slutet och se till att den följs beträffande alla de barn som finns i vårt land. Jag tycker att man kan åberopa den -- inte i tid och otid; jag vet inte vad som menas med det -- vid de olika tillfällen som barns förhållanden diskuteras, för att med utgångspunkt i den konstatera hur barnen har det i vårt land. Det är bra att de asylsökande barnen nu skall få rätt till samma sjukvård, precis som andra barn i vårt land. I artikel 12 i barnkonventionen står det att det barn som är i stånd att bilda egna åsikter, skall ha rätt att fritt uttrycka dem i alla frågor som rör barnet. Det sägs också att barnet skall beredas möjlighet att höras innan beslut av olika slag fattas om barnet. Hur ofta sker det i ärenden som rör flykting och asylfall egentligen? Det skulle vara intressant att få veta. Jag anser att det måste göras möjligt för varje flyktingbarn att bli hörd på ett sätt som är förenat med det barnets bästa. Herr talman! Flyktingpolitiken i vårt land genomsyras av både välvilja och humanism, men det kan också hända, precis som invandrarministern var inne på, att det görs en del felgrepp. Det hoppas jag inte är av illvilja utan av okunskap. Svaret på min interpellation genomsyras av hur viktigt det är att koppla på lyhördheten och att göra det bästa av en svår situation. Så uppfattar jag i alla fall svaret. Invandrarministern säger även att vad som är barnets bästa kan inte avgöras mekaniskt. Det håller jag också helt med om. Varje barn är en individ, som man måste lyssna på, försöka förstå och hjälpa efter bästa förmåga. Man kan anstränga sig för att försöka se och sätta sig in i vad som är barnets bästa. Jag anser att man inte alltid har gjort det i den invandrarpolitik som tidigare har förts i vårt land, och som kanske fortfarande förs.
Herr talman! Jag delar Margareta Viklunds uppfattning i den frågan. Hon tog i sitt inledande anförande upp frågan om förvar av barn, och hon sade att barn hade suttit i häkte ett antal dagar. Som Margareta Viklund är väl medveten om, har regeringen på mitt initiativ lagt fram förslag här i riksdagen om förbud mot att ha barn i förvar vid avvisningar. Riksdagen ställde sig inte bakom förslaget utan gjorde en mindre förbättring, men gick inte hela vägen. Det visar att det uppenbarligen finns olika politiska uppfattningar om vad som skall gälla i det här landet. Regeringens inriktning har varit att i det fallet se till barnets bästa. Man skall undvika att låsa in barn vid avvisningar, men det finns alltså partier här i riksdagen som inte anser det. Margareta Viklund frågar också i vilken grad man tar hänsyn till vad barnen själva säger. Riktlinjerna för asylprövningen är att man också skall ta hänsyn till barns flyktingskäl. Jag är väl medveten om att det inte följs upp till hundra procent i utredningsarbetet, men det har blivit avsevärt mycket bättre under senare tid. Jag tror att vi trots allt skall vara ganska stolta över den granskning av Sveriges lagar och regler som skedde när det gällde barn i perspektiv av barnkonventionen. Där gjordes mycket få påpekanden. På asyl och flyktingområdet var det egentligen endast i fråga om tagande av barn i förvar som det lämnades synpunkter. Dessutom har vi haft ett mycket omfattande samarbete med frivilligorganisationerna, som också har granskat olika lagar och regelverk och hur Sverige uppfyller barnkonventionen. Regeringen har utlovat fortsatt samarbete när det gäller de frågorna. Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre.

Herr talman! Margareta Viklund säger att hon förmodligen inte skulle vilja vara asylsökande barn i Sverige. Jag tycker att det är att ge ett stort underbetyg över mycket av det som vi skall vara stolta över i Sverige. Hit kommer människor som är jagade av de mest barbariska regimer och får en fristad här. Vi har en hyggligt god standard i våra mottagningssystem. Vi försöker behandla människor med värdighet. Det finns dock brister, och jag har just i dag lagt fram en stor proposition om förändring av mottagningssystemet. Vi skall ge människor större möjlighet att ta ansvar för sitt eget liv och att försörja sig själva. De skall inte behandlas med förmynderi och inte dras in i ett bidragsberoende. Vi skall respektera dem som enskilda människor, som har förmågan att styra sina liv. Jag tycker ändå att Margareta Viklund ger en alltför pessimistisk bild. Det måste finnas någon orsak till att många av de familjer och barn som inte får tillstånd att stanna här, därför att de inte bedöms ha tillräckligt skyddsbehov, med alla medel försöker vara kvar i Sverige. Det är i sig ett gott betyg åt vårt asylmottagande.

Herr talman! Birgitta Hambraeus har frågat mig om det är möjligt att splittra kärnfamiljer genom utvisning. Vidare har hon frågat om Invandrarverket och Utlänningsnämnden i detta avseende gör en ny tolkning av lagen, och i så fall om regeringen ämnar ge direktiv som förhindrar en sådan tolkning. En grundläggande och viktig princip är att kärnfamiljen skyddas så att splittring kan undvikas i största möjliga utsträckning. I utlänningslagen finns emellertid regler som av andra orsaker gör att en sådan splittring ibland blir nödvändig. Utvisning på grund av brott är ett sådant exempel, och regeln om att uppehållstillstånd skall sökas före inresan till Sverige är ett annat. När det gäller utvisning på grund av brott skall det vid bedömningen tas stor hänsyn till utlänningens levnads och familjeförhållanden. Mot detta får man väga det samhällsintresse som finns att kunna utvisa utlänningar som begår brott. Det måste alltid vara proportion mellan brottet och de rättsverkningar det får för den enskilde. Som bakgrund till sin fråga redogör Birgitta Hambraeus för två enskilda fall. Utan att närmare känna till dessa fall, förmodar jag att det är fråga om tillämpningen av regeln att uppehållstillstånd skall sökas före inresan till Sverige. Av 2 kap. 5 § utlänningslagen framgår nämligen att en ansökan om uppehållstillstånd inte får bifallas om utlänningen befinner sig i Sverige när ansökan prövas. Undantag från denna regel kan bl.a. göras om det finns särskilda skäl. Sådana särskilda skäl kan enligt förarbetena vara om utlänningen efter hemkomsten kan antas bli förhindrad att på nytt lämna sitt land, eller om en utlänning ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en här i landet bosatt person som han eller hon redan har eller väntar barn med. I praxis anses redan anknytningen genom sammanboende i Sverige i minst ett år vara ett sådant särskilt skäl att undantag kan göras från huvudprincipen att uppehållstillstånd skall ordnas före inresan. Det gäller emellertid inte om anknytning åberopas först efter det att lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning föreligger. För att undantag skall göras krävs dock normalt att identiteten är klarlagd. Har utlänningen t.ex. avhänt sig sin passhandling har uppehållstillstånd inte beviljats trots långvarig anknytning. Som framgått av vad jag nu har sagt finns det regler och praxis som går långt i skyddet av kärnfamiljen. Jag utgår från att Invandrarverket och Utlänningsnämnden följer dessa bestämmelser. Avslutningsvis vill jag nämna att reglerna om krav på uppehållstillstånd före inresa till Sverige för närvarande ses över av en särskild utredare. Av direktiven framgår att utredaren bl.a. skall överväga om inte regeln bör kunna förändras så att det blir möjligt t.ex. att undvika att en utländsk medborgare måste lämna landet för att ansöka om ett tillstånd som det inte kan råda något tvivel om att han eller hon kommer att få.
Herr talman! Jag ber att få tacka kulturministern för svaret på min interpellation. Det kändes fint med Röda korsets maning, som lästes upp överallt i Sverige. Den faller i god jord och stöder den mycket stora majoritet av Sveriges folk som vill visa solidaritet och gästfrihet. Vi har all anledning att vara tacksamma och stolta över vårt välordnade land, med trygghet och välstånd, och över att vi kan ta emot människor som har varit med om förhållanden som är vidrigare och farligare än vi kan föreställa oss. En rörelse för ett värdigt mottagande av flyktingarna växer sig allt starkare. Kanske har vi helt missbedömt vilka behov de människor har som kommer till vårt land. De flyr från olidliga förhållanden, men de är som regel inga svaga individer. Det finns en stark tradition av omhändertagande i Sverige. Risken är att man omyndigförklarar människor, ordnar allt för dem och stänger in dem i regelverk som kan upplevas obegripliga och kränkande och som tvingar dugliga människor till passivitet. Såvitt jag förstår tas just dessa frågor upp i den proposition som nu kommer att behandlas i riksdagen. Det gör mig full av hopp och tillförsikt. Det är viktigt att vi är öppna för de nya företagsidéer som flyktingarna kan berika vår arbetsmarknad med. I Borlänge, t.ex., samarbetar Studieförbundet vuxenskolan med kommunen om ett projekt för att utbilda flyktingkvinnor. Bland flyktingkvinnorna finns utbildade ekonomer, sömmerskor och skräddare. Nu lär de sig svenska och hur man sköter företag i Sverige. I morgon skall jag besöka dem tillsammans med den tjänsteman på Dalarnas utvecklingsfond som ägnar sig åt kvinnligt företagande. Förhoppningen är att dessa kvinnor skall kunna öppna ett skrädderi i Borlänge. I min interpellation till kulturministern koncentrerade jag mig på en aspekt, som känns mycket angelägen, nämligen att det naturligtvis är stötande när utvisning från Sverige skiljer makar eller sambor åt. Särskilt gäller det när de har barn tillsammans. Vi kommer ihåg hur upprörda vi var när man i Sovjetunionen nekade en make att förena sig med sin hustru i Sverige. Att skicka ut en maka härifrån, och på så sätt splittra familjer, därför att man inte bedömer att det finns asylskäl är naturligtvis direkt stötande. Jag har uppmärksammats på två fall i Dalarna där svenska myndigheter skiljer familjemedlemmar åt genom utvisning. Hustrun till en flykting med uppehållstillstånd har fått beslut om utvisning till Iran. Hon har just fött barn. Hon kom till Sverige någon månad efter sin nuvarande make och sökte uppehållstillstånd på grund av asylskäl. Hon och den nuvarande maken träffades första gången i Sverige. De blev kära i varandra, gifte sig och fick ett barn. Han får uppehållstillstånd och hon utvisas. I en flyktingkommitté i Borlänge arbetar många med detta. De överklagar, och de stöder och hjälper dessa flyktingar. Detta måste uppenbarligen vara fel. Jag inser att kulturministern inte kan ta upp enskilda fall, men det är viktigt att vi är uppmärksamma på att en praxis kan ha utvecklats som direkt går emot intentionerna med lagstiftningen. Ett annat fall gäller en svenska i Mora. Hon är gift med en kosovoalban som har sökt uppehållstillstånd. De har ett barn. Nu hotas han av utvisning. Därmed blir barnet faderlöst. Det känns oerhört fel. Kulturministerns svar visar att regeringen verkligen ser allvarligt på dessa problem. Det finns regler, och en praxis har utvecklats som går långt i skyddet av kärnfamiljen. Det är viktigt att man också bevakar att undantagen beaktas av Byråkrater som vill gå efter reglerna vill inte gärna göra undantag. De kanske inte känner till fallen så väl. Därmed kan de göra orimliga tolkningar. Kulturministerns svar visar att regeringen inte alls vill att någon t.ex. skall behöva vända tillbaka till vidriga förhållanden i sitt hemland -- som han eller hon sedan inte kan vara säker på att kunna lämna -- för att söka ett uppehållstillstånd som det är alldeles uppenbart att han eller hon skulle få. Sådana utvisningar och sådan byråkrati bör helt enkelt avskaffas. Kulturministern har efter denna förtydligande kommentar klarlagt att dessa fall borde vara solklara och att det då kommer att gå bra för dessa familjer. Jag inser att kulturministern inte kan ta ställning till de enskilda fallen, men som jag tolkar kulturministerns svar är det solklart att man i dessa fall skall göra undantag i bestämmelserna. I vårt rättssystem gäller det att man hellre skall fria än fälla. Det måste vara oerhört svårt att bedöma hur stor risk en människa löper i sitt hemland och att veta om man har gjort en riktig bedömning. Det skulle innebära att man, om minsta misstanke finns om att det kan vara skadligt för flyktingarna att återvända till sitt hemland, hellre skall låta dem stanna än tvinga dem att lämna landet.
Herr talman! Vi har, som Birgitta Hambraeus och många andra här i salen under årens lopp har sagt, en humanitärt inriktad flykting och invandrarpolitik. Det är bra. Det sker i allmänhet en bra behandling av de människor som kommer hit och ansöker om uppehållstillstånd. Vi är alla medvetna om att det finns problem. För de asylsökande kan det vara mycket negativt med långa handläggningstider. Det kan passivisera människor och gära dem beroende av samhällets stöd. Vissa fall kan dra mer ut på tiden än andra. Sådana fall pekar Birgitta Hambraeus på i sin interpellation. Det finns andra traumatiska fall. Man skall inte diskutera enskilda fall. Men jag måste ändå ta upp ett fall som har redovisats i Striptease. Det gäller en kvinna från Chad, vars identitet inte var helt styrkt. Avvisning skedde utan att hon ens fick ta avsked av maken. Maken är svensk medborgare. I Chad ville man inte ta emot kvinnan. Resan ner med polismännen fick göras i retur. Man kom tillbaka med kvinnan till Sverige. Hon sattes i häkte, eftersom man ville fortsätta att utreda hennes identitet. Om hon hade haft möjlighet att söka uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till sin svenska make hade hon sannolikt fått det. Men hon fick aldrig en chans att söka, eftersom hon inte kom in i sitt hemland. Resan kostade 100 000 kr. Åtminstone jag bedömer det som att den skedde helt i onödan. Fall av moment 22 uppstår. Det är ytterst olyckligt. Det gör att svenskar med rätta reagerar och tycker att det är konstigt. De undrar varför det skall behöva vara så här. Därför blir jag glad och tillfredsställd när kulturministern säger att det nu görs en utredning för att bedöma om lagarna i det här hänseendet kan ändras, så att ansökningar skall kunna göras på ett lämpligare sätt än så som man har fått göra i det fall som jag har beskrivit. Jag undrar om kulturministern möjligen kan uttrycka en stilla förhoppning om att myndigheterna, i avvaktan på det lagförslag som vi hoppas kommer, behandlar sådana här fall med varsamhet, med tanke på att en kommande lagstiftning innebär förändrade förutsättningar för bedömningarna. Om hon uttrycker en stilla och from förhoppning kanske det inte behöver kallas ministerstyre.
Herr talman! Först vill jag bekräfta Birgitta Hambraeus beskrivning av den proposition som regeringen har lagt fram i riksdagen i dag. Den har inriktningen att de asylsökande kan klara sig själva i mycket stor utsträckning. Det finns dock många människor som har oerhört traumatiska upplevelser bakom sig och som naturligtvis behöver stöd och hjälp. De asylsökande skall emellertid kunna försörja sig själva om de vill det och de skall kunna bo utanför förläggningar om de själva så bestämmer osv. Birgitta Hambraeus hänvisade till två fall. Som Birgitta Hambraeus förstår är det svårt för mig att kommentera dessa fall. Det är fråga om fragmentariska genomgångar av vad som har hänt. På mig verkar det som om det är fråga om asylsökande som har fått avslagsbeslut både från Invandrarverket och Utlänningsnämnden och som därefter har hittat en anknytning. Sådana fall ser man ganska hårt på, vilket jag sade i mitt svar. Vi skall också vara medvetna om att det finns många som vill förhindra en verkställighet av en avvisning genom att åberopa en anknytning. Denna anknytning visar sig så småningom inte vara en riktig anknytning utan ett skenförhållande. Jag vet inte hur de två redovisade fallen ser ut. Om en man och kvinna kommer till Sverige bara för att söka på anhörigskäl -- utan att vara flykting eller asylsökande -- och har barn tillsammans utgör det ett särskilt skäl för att de skall kunna få vänta på tillståndet i Sverige. Man skall inte först behöva åka hem och söka utifrån. Som jag redovisade i mitt svar har det redan givits ett uppdrag till en utredning. Man skall se över om man inte kan förändra den regel som är litet stötande. Om det är uppenbart att det rör sig om ett par, där det verkar seriöst, som t.o.m. har barn gemensamt, är det stötande att dessa människor först skall behöva åka hem för att söka uppehållstillstånd i Sverige och sedan komma tillbaka. Problemet har uppmärksammats från regeringens sida. Birgitta Hambraeus frågade om det inte vore bättre att hellre fria än fälla. Grundprincipen att man hellre skall fria än fälla gäller faktiskt även i asylprövningsärenden. Det är ett absolut hinder mot att komma med ett avvisningsbeslut eller att verkställa avvisningar om det finns minsta misstanke om att någon kan komma att skadas på grund av sina egna politiska aktiviteter. Det gäller om någon hotas av dödsstraff, tortyr, misshandel eller om ett mycket grovt straff kan ådömas personen för olika aktiviteter. Gustaf von Essen tog också upp ett fall som jag naturligtvis är helt förhindrad att kommentera. För det första får jag inte lägga mig i ärenden. För det andra är det faktiskt svårt att göra bedömningar utifrån beskrivningar i massmedier av olika slag. Det är bra att massmedierna bevakar asylansökningsärenden och försöker beskriva situationen för olika människor. Det är viktigt att vi har en sådan granskning. Samtidigt skall man vara väl medveten om att hela bilden inte kommer fram ibland. Det kan finnas flera andra bakomliggande orsaker och bedömningsgrunder som inte kommer fram i medierna. Jag påstår inte att det gäller det fall som Gustaf von Essen tog upp. Jag har sett alltför många beskrivningar av enskilda fall i tidningar och andra massmedier där jag har tänkt: Vad håller vi egentligen på med här i Sverige, och detta är jag ansvarig för. När jag har kontrollerat fakta, bakgrund och orsaker visar det sig att det fanns mycket mera att berätta. Detta kommer inte alltid ut. Min grundinställning är att det naturligtvis är viktigt att man redovisar vad som händer enskilda människor. Det kan inte uteslutas att det någon gång har gjorts en missbedömning hos våra myndigheter när det gäller prövningen av de många svåra fall och de avvägningar man har att göra.
Herr talman! Jag ber att få tacka för bekräftelsen, som jag ser det, på att människorna i de fall som jag har kommit i kontakt med alldeles säkert kommer att få stanna i Sverige. I båda fallen är det fråga om människor som är gifta med varandra och har barn tillsammans. Det ena fallet gäller flyktingar från Iran. Både mannen och kvinnan sökte oberoende av varandra asyl i Sverige. De träffade varandra innan kvinnan fick avslag på sin ansökan. De är gifta. Det måste ha skett ett misstag. Dessa människor bad från början om att deras ansökningar skulle behandlas tillsammans eftersom de hade gift sig. Såvitt jag förstår finns det gott hopp i det här fallet. Jag inser naturligtvis att vi inte kan ta upp alla konkreta fall här. Det sades att en anknytning skulle kunna visa sig vara ett skenförhållande. I det avseendet tycker jag verkligen att man hellre skall fria än fälla. Så förfärligt många skenförhållanden kan det väl inte röra sig om. Jag vädjar i dessa fall. Det är uppenbart att vi kommer att få en ny praxis så att flyktingarna kommer att behandlas såsom den resurs de utgör för vårt land. Jag skulle gärna vilja tillägga att vistelsen bör vara så positiv att när flyktingarna återvänder till sitt eget land skall Sverige framstå som ett gott land att vara i och ett land som man gärna är goodwill-ambassadör för. Självfallet måste målet vara att problemen i flytktingarnas hemländer skall lösas. Utrikesdepartementet borde systematiskt utöka sin kunskap om all världens länder. Denna kunskap kan flyktingarna ge oss. Genom den kunskapen skulle vi i Sverige kunna bli bättre i våra internationella relationer. Om vi lärde oss av flyktingarna skulle vi kunna bli effektivare som medlare och som förespråkare för fredliga konfliktlösningar och en ny rättfärdig ekonomisk världsordning. Det är en oerhörd rikedom att vi har så många olika folkslag med så mycket kultur och så många kunskaper i Sverige. Det borde systematiskt användas. Får jag fråga om kulturministern kan tänka sig att ta upp diskussioner med Utrikesdepartementet om att vi mera systematiskt skall ta till vara flyktingarna som resurs.
Herr talman! Jag förstår kulturministern helt när hon säger att det är omöjligt att diskutera enskilda fall. Min avsikt var att ge ett exempel som förvisso inte skall diskuteras här men som kan belysa frågeställningen. Den frågeställningen är uppenbarligen aktuell för kulturministern själv, eftersom en utredning är tillsatt. Den utredningen skulle enligt svaret kunna medföra att människor inte skall behöva lämna landet för att ansöka om ett tillstånd som det inte kan råda något tvivel om att de kommer att få. Den utredningen kanske materialiserar sig i en lagstiftning, förhoppningsvis ganska snart. Om myndigheterna är medvetna om detta så borde de väl kunna hantera de fall som nu finns genom att hellre fria än fälla. Myndigheterna skulle kunna sluta med att trassla så mycket och i stället försöka reda ut fallen, eftersom det ändå kommer att finnas en laglig möjlighet att klara ut dessa frågor så småningom. Utan att kulturministern för den skull skall göra någon stor deklaration om att myndigheterna skall förhålla sig på ett visst sätt, är det min vädjan att kulturministern kunde uttrycka en förhoppning om att myndigheterna så småningom skulle kunna väga in de här aspekterna. I likhet med Birgitta Hambraeus är jag mycket glad och till freds med den proposition som har lagts fram i dag. Det gäller inte bara flyktingmottagningen utan även andra områden. Det är bara att gratulera kulturministern till denna proposition. Jag tror att den kommer att få en bra behandling här i riksdagen.

Herr talman! Hans Göran Franck har ställt ett antal frågor till mig angående bl.a. den kommande folkomröstningen om ett svenskt medlemskap i Hans Göran Franck undrar inledningsvis om det endast kommer att bli ja och nej-alternativ i folkomröstningen samt om resultatet kommer att följas. Som tidigare angivits i denna kammare kommer statsministern att kalla till partiledaröverläggningar i folkomröstningsfrågan när ett färdigt avtal föreligger, eller vi har en klar uppfattning om när så kommer att bli fallet. Dessa överläggningar kommer att bli avgörande för förläggning och utformning av folkomröstningen. Regeringens mening i denna fråga är att det bör bli två klara alternativ. Som regeringen förklarade redan i regeringsdeklarationen den 4 oktober 1991 skall utslaget självfallet följas. I sin interpellation redovisar Hans Göran Franck sin starkt negativa uppfattning om följderna av ett svenskt medlemskap. Hans Göran Franck frågar sedan vilka nackdelar regeringen kan redovisa med ett medlemskap i EU. Jag avstår från att, lösryckt från sitt sammanhang, i detalj kommentera alla de påståenden Francks interpellation innehåller. Ifrån åtskilliga debatter i denna kammare är det allmänt bekant att jag inte delar Hans Göran Francks negativa beskrivning. Då det gäller den övergripande värderingen av ett medlemskap och de eventuella problem som kan finnas vid ett medlemskap vill jag i stället hänvisa till att jag med stor tydlighet har redogjort för detta vid inledningen av förhandlingarna den 1 februari i Bryssel. I just förhandlingsprocessen försöker vi nu tillse att Sverige får tillfredsställande lösningar på de problem som vi anmält. Jag har ingen anledning att tro att vi inte skulle lyckas med detta. Jag vill också påminna Hans Göran Franck om att Utrikesdepartementets handelsavdelning fortlöpande ger ut grönböcker som redovisar konsekvenser av ett medlemskap. Dessutom skall de sex konsekvensutredningarna, som inom en nära framtid kommer att presentera sina betänkanden, beskriva konsekvenserna av såväl ett medlemskap som ett utanförskap. I sin fjärde fråga undrar Hans Göran Franck vilken beredskap som finns i händelse av ett nej och vilken plan det finns för att då tillvarata svenska intressen. Alla ansträngningar inriktas nu på att förhandla fram ett bra avtal och åstadkomma ett ja i folkomröstningen. Skulle det trots detta bli ett nej, framstår EES-avtalet naturligen som basen för vår anknytning till Europa. Detta avtal är viktigt men kommer enligt min mening inte att räcka i det långa loppet. Ett nej i folkomröstningen skulle innebära att vi i Sverige inte finge del i flera viktiga samarbetsområden inom EU. Dessutom skulle vi avstängas från möjligheterna att effektivt tillvarata viktiga nationella intressen i det fördjupade europeiska samarbetet. Det är ett av de viktigste skälen för att Sverige, genom ett medlemskap, vill delta fullt ut och få rösträtt i det nya Europa. Att stå utanför skulle för Sveriges del betyda ett fortsatt demokratiskt underskott. De negativa effekterna för välfärden och de politiska konsekvenserna av en sådan händelseutveckling skulle innebära allvarliga påfrestningar för det svenska samhället. Slutligen frågar Hans Göran Franck på vilket sätt regeringen avser, med minskade skatteinkomster, att finansiera de merutgifter för statskassan som följer av ett medlemskap. Det stämmer att ett medlemskap kommer att innebära att Sverige varje år kommer att bidra till EG/EU:s budget. Det är dock mer komplicerat än så. Vi får vid ett medlemskap betydande återflöden, framför allt i form av bl.a. Dessutom kommer Sverige att kunna spara åtskilliga miljarder genom de slopade gränskontrollerna och valutaväxlingskostnaderna. Än viktigare än dessa statiska effekter är givetvis de dynamiska effekterna på svensk ekonomi av ett medlemskap. Den stabilitet som ett medlemskap innebär kan väsentligt bidra till att öka investeringar och trygga arbetsplatser i vårt land. De ökade statsinkomsterna till följd av en bättre ekonomisk utveckling kan bli betydande. Därför är det också min bestämda uppfattning att ett utanförskap skulle bli betydligt dyrare än ett medlemskap.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är emellertid av den karaktären att det inte är svårt att förstå att motståndet mot EU växer i vårt land. Det sätt på vilket regeringen i detta och andra sammanhang besvarar kritik och välgrundade invändningar ökar misstron mot Europaunionen i allmänhet och mot regeringen i synnerhet. Regeringen och statsrådet Dinkelspiel har nu svårigheter att sköta denna fråga. Det är därför inte heller förvånande att motståndet i allmänhet, särskilt inom Socialdemokraterna, växer. Inom Socialdemokraterna utgör ja-sidan en liten minoritet. Man blir alltmer kritisk mot regeringen i den här frågan. Regeringens agerande verkar splittrande på jaopinionen. Utsikterna för regeringen att övertyga svenska folket blir därför allt mindre. Slaget är sannolikt redan förlorat för ja-sidan. Jag har i min interpellation framfört en rad viktiga skäl för att det av allt att döma blir ett nej till EG-medlemskap i folkomröstningen. Ulf Dinkelspiel avstår från att bemöta invändningarna utom på två punkter. Den ena rör frågan om demokratin. Han talar där om det demokratiska underskottet, men även om att man genom medlemskap kan få stort inflytande. Jag vill i detta sammanhang erinra om att EG parlamentet praktiskt taget inte har något inflytande alls trots att det är folkvalt. I exempelvis flyktingfrågan har EG-parlamentet sedan lång tid kommit med mycket vägande invändningar som Ministerrådet helt negligerar. Som skäl till att Ulf Dinkelspiel inte vill gå in på de preciserade invändningar jag gör anger han att han inte vill ge ett svar lösryckt från sitt sammanhang. Det är enligt min mening ett märkligt sätt att argumentera. Hur skall man kunna föra ja-sidans talan om man inte kan gå i svaromål på enskilda punkter? Det hindrar honom inte att tala om hela sammanhanget. Det verkliga skälet synes vara att statsrådet avstår från att kommentera enskildheterna därför att kritiken är tungt vägande. Så till den andra punkten där han gör ett bemötande. Ulf Dinkelspiel bestrider inte att medlemsavgiften per år blir ca 22 miljarder kronor brutto. Han förnekar inte heller att svenska statens inkomster från tobak, alkohol och mervärdesskatt kan minska med 30--40 miljarder kronor. Ulf Dinkelspiel undviker att tala om hur dessa merutgifter skall finansieras, utan han talar om dynamiska effekter och betydande återflöden. De preliminära beräkningar som har gjorts inom Finansdepartementet talar om att Sverige skulle kunna få tillbaka 7--9 miljarder kronor till statskassan. De dynamiska effekterna som man från moderat håll ofta talar om i olika sammanhang är ovissa, i varje fall på kort sikt, och sannolikt även på längre sikt. Min fråga är sålunda inte besvarad. Jag misstänker att det rör sig om ytterligare social nedrustning, minskning av u-hjälpen och reducering av utbildningsoch kulturanslag om regeringen får råda i händelse av ett medlemskap. Det är under alla förhållanden klart att Sverige kommer att drabbas av en ny budgetchock. Det redan rekordhöga budgetunderskottet på ca 200 miljarder skulle i ett slag kunna växa med över 10 %. Regeringen försöker såvitt känt att utan framgång diskutera dels en justering av det BNI baserade bidraget, dels en infasning av betalningarna. Har Sverige numera någon öppen förhandlingsposition eller har man avstått därifrån?

Herr talman! Det är bra att Hans Göran Franck har väckt den här interpellationen. Då får vi en chans att nå ytterligare klarhet i de fem frågor som ställts. Ulf Dinkelspiel avslutar sitt svar med att EU medlemskapet skall medföra en bättre ekonomisk utveckling. Samtidigt kan vi i dag läsa TT meddelanden om hur EU-kommissionens månatliga undersökning visar hur pessimismen om den ekonomiska utvecklingen fördjupats i EU:s medlemsländer. Jag menar att det är ytterligare exempel på det som hos många stärker känslan av att vi dagligen får lyssna till ett svenskt politiskt skikt som för tankarna till det av Orwell beskrivna samhället. Häromveckan kämpade våra värsta EU entusiaster, som Hadar Cars och Mats Hellström, om att EU egentligen skulle heta Europeiska förbundet. Nu har statsrådsberedningen och medierna i Sverige bestämt sig för att en union skall heta union. Ett försök till den här manipuleringen av språket förhindrades. Detta var trots allt ett litet framsteg. När vi i november 1990 diskuterade EG medlemskapet i den här kammaren ansåg nej-sidan i riksdagen att EG snabbt rörde sig mot ett fördjupat militärt samarbete. Då drev ja-sidan ståndpunkten att det inte var realistiskt att dessa tankar på militärt samarbete skulle vinna gehör inom EG. Nu vet vi vad som står i Maastrichtfördraget om den västeuropeiska unionen. Vår utrikesminister går också ut och föreslår att vi skall överväga ett medlemskap i den västeuropeiska unionen. Försvarsministern talar ute i Europa om att neutralitens stentavlor har krossats. Från EU-området får vi också besked om att det s.k. fredsprojektet innebär att den franska militära forskningsbudgeten har stigit med 83 % och den tyska med 57 % mellan 1985 och 1990. Enligt det tyska Bundeswehrs strategidokument från november 1992 syftar upprustningen till att upprätthålla den fria världshandeln och den obehindrade tillgången på marknader och råvaror i hela världen. Så byggs således den nya stora militära maktens organisation. Den anser också att kärnvapen är en viktig del i dess militära strategi. Det vore ärligare att nu före folkomröstningen säga att om vi blir medlemmar i Europeiska unionen är slutmålet att vi också ansluter oss till en gemensam försvarspolitik med gemensam armé och åtar oss nödvändiga militära förpliktelser. Jag vill ställa frågan: Vore det inte ärligare att säga som det är? Redan 1996, två år efter folkomröstningen, kan vi stå inför den situationen att det politiskt är mycket svårt att dra sig ur vad som i praktiken blir en militär allians. Vi vet också att det inom den europeiska unionen nu pågår en intensiv diskussion om s.k. institutionella reformer. Om det nu blir fyra småstater till, blir balansen mellan stora och små stater rubbad till de storas nackdel. Dessutom klagas det på att kommissionen blir för stor med så många kommissionärer. Det blir en otymplig organisation. Mindre länder kan kanske i framtiden få dela på en kommissionär. Röststyrkan i ministerrådet måste rimligen ökas för de stora länderna. Vore det inte ärligt att före folkomröstningen informera den svenska opinionen om vilka förändringar av institutionerna som kan komma att ske? Riksbankens självständighet har nu lagts på is. Det beror sannolikt delvis på att det finns en stark opinion mot att göra Riksbanken oavhängig. Samtidigt ingår i den andra fasen i EMU-processen att de nationella bankerna skall göras oavhängiga parlamenten. Denna fas inleds ju faktiskt om några veckor, den 1 januari 1994. Vore det inte ärligt att redan nu före folkomröstningen öppet redovisa att om vi blir medlemmar i den europeiska unionen måste Riksbanken snarast möjligt göras oavhängig?
Herr talman! Hans Göran Franck säger att han inte är tillfredsställd med svaret. Jag hade inte för ett ögonblick väntat mig att Vänsterpartiet eller Hans Göran Franck, med den inställning inom socialdemokratin som han representerar, skulle vara tillfredsställda eller att jag skulle kunna tillfredsställa dem. Hela Hans Göran Francks interpellation andas nej. Hans Göran Franck säger nej till EU, men han anvisar inget alternativ. Den här gången går han så långt att han t.o.m. frågar regeringen vad alternativet är. Jag svarar på den frågan. Jag har sagt att ett EES-avtal bör ligga till grund för ett samarbete. Det är det alternativ som finns. Det är icke ett tillfredsställande alternativ, men där har vi något som kommer att träda i kraft den 1 januari 1994 och som framstår som ett alternativ. Det är symtomatiskt för nej-sidans argumentering att bara säga vad de tycker illa om och icke med ett ord säga vad de tycker är bra. De gör inte en nyanserad bedömning, utan smutskastar bara EU Hans Göran Franck talar om ett minskande stöd i det socialdemokratiska partiet för ett medlemskap. Jag är den förste att beklaga detta. Det är med ett visst bekymmer som jag har studerat opinionsundersökningarna. De visar nämligen att de partier som har tagit ställning i den här frågan har fått ett konstant eller ökat stöd för sin uppfattning. Det parti som inte har tagit ställning har fått ett fallande stöd. Det kan Hans Göran Franck, från sina utgångspunkter, möjligen känna tillfredsställelse över.

Det är inte en lätt fråga. Den kräver mycket information. Den kräver mycket eftertanke. Jag tvivlar inte på den socialdemokratiska partiledningens ärliga vilja i det här avseendet, men på något sätt förlorar vi tempo. Hans Göran Franck pekar på det sjunkande stödet i opinionsundersökningarna. Jag tror att en viktig anledning till detta är just det bristande engagemanget i den frågan från ett partis sida. Sedan säger Hans Göran Franck att jag inte förnekar att medlemsavgiften blir ca 20 miljarder kronor, jag tror att Hans Göran Franck sade 22 miljarder kronor. Varför skulle jag göra det? Det är vad vi beräknar att den är. Siffran bygger på våra egna beräkningar. Vi räknar med att detta kommer att vara bruttokostnaden. Mot detta står att vi kan räkna med återflöden från EU-budgeten som kan uppskattas till 7--11 miljarder kronor beroende på utfallet i förhandlingarna och en del andra omständigheter. Vi kan räkna med besparingar i form av avvecklade gränskontroller. Vi kan räkna med besparingar i form av ökad konkurrens i livsmedelssektorn, för att nämna vissa statiska effekter. Hans Göran Franck säger att man inte skall ta hänsyn till dynamiska effekter. De dynamiska effekterna är ju en utgångspunkt för vår ansökan om medlemskap! Medlemskapet gagnar Sverige bättre. Det underlättar för Sverige att komma ut ur krisen. Det underlättar för Sverige att åter nå toppen bland Europas industriländer. Det är ju de dynamiska effekterna som kommer att hjälpa oss att klara jobben och välfärden och inte minst att komma ur det nuvarande konjunkturläget. De konjunktursvårigheter som inte bara Sverige och Europa utan hela världen brottas med utgör ett ytterligare skäl till att vi bör anta utmaningen att med gemensamma insatser och ansträngningar försöka föra Sverige, Europa och världen ut ur den ekonomiska krisen. Ett förstärkt EU-samarbete är ett medel. Ett GATT-avtal är ett annat medel. Det finns flera medel för att komma ur lågkonjunkturen, men vi kommer inte att klara det på egen hand om vi ställer oss utanför.

Herr talman! Ulf Dinkelspiel säger i sitt svar att det inte räcker med EES-avtalet. När vi debatterade EES-avtalet i samband med att det skulle fattas beslut första och jag tror också andra gången ställde vi oss frågan om EES-avtalet kommer att kunna stå på egna ben. Då svarade Ulf Dinkelspiel ja. I dag tycker jag att positionerna har förskjutits något. Självfallet skall man i Europa göra gemensamma ansträngningar för att häva lågkonjunkturen och den ekonomiska krisen. Man kan läsa i ett TT telegram från i dag att ett skäl till den ekonomiska pessimismen är att man inom den offentliga verksamheten inom EU-området har dragit ned på bygginvesteringarna. Det har man gjort på grund av de åtstramningar i den offentliga gemensamma verksamheten som många länder måste göra. Det är alltså de krav på budgetåtstramningar som ligger som en hörnsten i EMU-processen som har lett till krisen. De utgör själva problemet. Skall vi gå in i åtaganden att föra en ekonomisk politik som fördjupar krisen? Åtagandena måste i så fall gå ut på att vi gemensamt arbetar för att ändra den ekonomiska politiken i Europa. Det måste i första hand ske genom arbete i de lokala parlamenten för att förändra regeringarnas politik. Vi som läser Maastrichtfördraget kan inte komma till någon annan slutsats än den att Sverige, till följd av det sätt förhandlingarna lagts upp, är bundet att delta i EMU-processens tredje steg. B. Hamilton ställs inför detta resonemang säger han att det är juridik befriad från verklighet. Det återgavs i Svenska Dagbladet för någon vecka sedan. Instämmer Ulf Dinkelspiel i Carl B. Hamiltons syn på Maastrichtfördraget?
Herr talman! Jag är för ett alleuropeiskt samarbete. Det kan genomföras främst genom ESK och Europarådet. Jag är också för en ekonomisk integration i övrigt, men det skall inte ske på de villkor som Maastrichtavtalet föreskriver. Den bästa lösningen är att det uttalas så många nej runt om i Europa att man måste ompröva hela Maastrichtavtalet och ge det rimliga proportioner. Det är det som bör ske i första hand. Då kan Sverige komma i en mycket bättre position. I andra hand bör vi söka uppnå ett förbättrat avtal med EU. I tredje hand bör enbart EES-avtalet gälla. Det är de alternativ som finns. Jag kan konstatera att opinionen mot EU inte bara växer i Sverige. I Finland går nu enligt opinionsundersökningar en majoritet emot. Vi vet att denna majoritet är mycket stor i Norge. Ulf Dinkelspiel talar på nytt om dynamiska effekter. Han måste vara medveten om att de inte kommer att inträda på kort sikt. EU:s finanskommissionär Henning Christophersen förklarade att hela EU:s inre marknad kommer att ifrågasättas om EU-länderna misslyckas med att få till stånd den monetära unionen EMU och den gemensamma valutan. Medverkan i EMU -- i alla fall i tredje fasen -- utgör en tvistig fråga. Jag undrar verkligen om regeringen även på denna punkt kommer att ge efter för motparten. Stora och viktiga frågor återstår att behandla, bl.a. miljöfrågorna. Viktiga krav på att Sverige skall få behålla sina stränga miljövillkor har ställts. Men EU-kommissionen accepterar exempelvis inte svenska kadmium och arsenikförbud, och inte heller våra stränga miljölagar. Är Sverige på väg att även här göra icke acceptabla eftergifter? Den viktigaste frågan rör Sveriges självbestämmanderätt och vår alliansfria politik, syftande till neutralitet i krig. Regeringen har främst genom de moderata ministrarna varit otydlig när det gäller den svenska säkerhetspolitiken. Det måste vara ställt utom varje tvivel, oavsett medlemskap i EU, att Sveriges alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig, står fast. Jag tycker att man talar med dubbla tungor från en del håll. Klart är att Maastrichtfördraget föreskriver gemensam utrikes och säkerhetspolitik liksom gemensam försvarspolitik på längre sikt.
Herr talman! Bengt Hurtig läser ur en tidningsartikel och säger att jag tidigare har sagt att EES-avtalet kan stå på egna ben och att jag nu säger en annan sak. Har jag så svårt att uttrycka mig, eller har Bengt Hurtig så svårt att förstå vad jag säger? Det står ju i det interpellationssvar som jag har lämnat att EES avtalet kan vara ett alternativ. Betyder inte det, Bengt Hurtig, att avtalet kan stå på egna ben? Det är en annan sak att jag säger att det är ett betydligt sämre alternativ. Jag säger att avtalet kan bestå. Betyder inte det att avtalet kan stå på egna ben, Bengt Hurtig? Är det så svårt att förstå? Försök inte att säga att jag kommer med olika uppgifter vid olika tidpunkter. Jag håller en konsekvent linje, och jag har också en konsekvent syn på EES-avtalet och medlemskap. EES-avtalet är ett sämre alternativ än medlemskap. Att säga det är en helt annan sak än att säga att EES-avtalet inte skulle kunna stå på egna ben. Både Hans Göran Franck och Bengt Hurtig talar om det försvarspolitiska och det utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet i EG. Ni citerar alldeles rätt när ni säger att det finns ett utrikes och säkerhetspolitiskt samarbete och att det, som Hans Göran Franck sade, kan komma att utvecklas ett försvarspolitiskt samarbete. Det finns inskrivet i Maastrichtfördraget. Det är ju inte konstigt. Vi har från svensk sida inte bara sagt att vi noterar detta, utan också att det finns ett svenskt intresse för att medverka i det utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet i det nya Europa som avtecknar sig. Däremot konstaterar vi när det gäller det försvarspolitiska samarbetet att ett antal länder -- nio eller om det är tio av EG:s tolv medlemmar -- sedan 50 år tillbaka medverkar i ett långtgående försvarspolitiskt samarbete, ja faktiskt ett försvarssamarbete. Men det föregriper på inget sätt frågan om var Sverige skall ställa sig i detta avseende, tvärtom. I det anförande som jag läste upp den 1 februari och som är kristallklart på denna punkt står det: Den svenska militära alliansfriheten består alltjämt. Det finns ingen -- jag upprepar, ingen -- som kan frånta svensk regering och svensk riksdag rätten att självständigt och utan varje påverkan från annat håll besluta i denna fråga. I alla dessa frågor fattas beslut med enhällighet. Sverige kan i varje givet läge självständigt besluta vad som ligger i vårt lands intresse och vad som bäst främjar säkerheten i vår del av Europa. Hans Göran Franck talar om vikten av ett alleuropeiskt samarbete. På den punkten är vi helt eniga. För mig är detta Europavisionen, ett förverkligande av Europafädernas tankar, att skapa ett brett alleuropeiskt samarbete för att främja fred och frihet i hela vår del av världen. Det är därför jag med mycket stor tillfredsställelse konstaterar att det efter blockuppdelningen av Europa och efter det att Bengt Hurtigs vänner har valt en annan inriktning av sin politik, finns en strävan från många central och östeuropeiska länder att knyta ett närmare samarbete med EG. Det är faktiskt så att ett antal länder har sagt att de siktar på medlemskap. På så sätt kan vi förverkliga ett mycket långtgående europeiskt samarbete. Det är min vision. Hans Göran Franck vill stanna långt tidigare. Hans Göran Franck säger att Maastrichtavtalet kan komma att omprövas. Det är klart att ingenting är gjutet i sten. Men låt mig säga också detta: Vi vet inte exakt hur samarbetet kommer att utvecklas inom Maastrichtavtalets ram. Det finns ett väldigt stort handlingsutrymme inom den ramen. Det kommer i allt väsentligt att bero på medlemsländernas inställning i denna fråga. Det är en process, en gradvis utveckling av samarbetet, en utveckling som vi såsom medlemmar i EU också kan påverka. Det är ett skäl till att vi bör vara med och påverka och forma den omgivning som vi själva är så beroende av. Jag menar att det är ett svenskt intresse att medverka i det ekonomiska och monetära samarbetet, med sikte på att skapa en ekonomisk monetär union i Europa. Men i slutändan, i övergången till det tredje stadiet, när det nu kan bli aktuellt, skall regering och riksdag ta slutlig ställning i frågan.
Herr talman! Ulf Dinkelspiel har önskningar om hur det skall gå. Han måste vara väl medveten om att Maastrichtavtalet och de krav som ställs upp är av den karaktären att det inte är möjligt att EU inom överskådlig tid skulle bli alleuropeiskt. De länder som nu är aktuella är samtliga västeuropeiska länder. Utöver dem kan möjligtvis något enstaka land komma i fråga. Det är därför jag är så kritisk mot Europaunionen. Villkoren, kraven, inriktningen ligger på en sådan nivå att man inte kan uppfylla det som är så viktigt, nämligen en alleuropeisk samverkan som sker i former som är gynnsamma för alla länder i Europa. Det är därför som det är viktigt att det blir en stark opinion mot Maastrichtavtalet. Det bästa sättet att ge sin mening till känna är att säga nej till EU. Jag skulle tro att de resultat som man kommer att uppnå av allt att döma inte kommer att bli sådana att det finns skäl att ändra ståndpunkt. Det har jag också sagt i min interpellation och i dagens debatt. Jag tycker inte heller att Ulf Dinkelspiel har kunnat övertyga på den punkten. Slutligen vill jag säga att den verkligt viktiga frågan är självbestämmanderätten och vår utrikespolitik. Därför är frågan: Vilka garantier får Sverige för att en politik som inte bara innebär alliansfrihet utan också syftar till neutralitet i krig kan upprätthållas och stå fast för framtiden, om svenska folket så vill? Jag är långt ifrån övertygad om att så kommer att bli fallet. Skälet till det är att vissa av ministrarna i regeringen, bl.a. Carl Bildt och försvarsministern, har gjort uttalanden som gör att svenska folket har anledning att känna tvivel på denna punkt.
Herr talman! Hans Göran Franck frågar vilka garantier det finns för att vi inte skall tvingas in i ett försvarspolitiskt samarbete som vi inte önskar delta i. Men den fullständiga garantin för detta ligger ju i att det är Sveriges regering och riksdag som beslutar i denna fråga. Jag tror inte att någon vill inskränka Sveriges regerings och riksdags suveränitet i denna fråga på så sätt att man för all framtid vill föregripa vilken säkerhetspolitik vi skall föra.Det är en tradition i svensk säkerhetspolitik att vi i varje givet läge, utifrån förutsättningarna, självständigt bedömer vad som bäst främjar Sveriges intresse. Så har det varit under alla år. Så skall det vara framöver. Men det är vi själva, vi i Sverige, som bestämmer. Ingen utomstående -- ingen -- kan tvinga oss medverka i ett försvarspolitiskt samarbete. Något deltagande i ett sådant samarbete är icke -- jag upprepar, icke -- Bengt Hurtig tog upp frågan om småstaternas inflytande. Han sade: Skall ni inte vara ärliga och säga att småstaternas inflytande kommer att minska? Ärligt talat, Bengt Hurtig, jag tror inte att det kommer att gå i den riktningen. Jag tror att det kommer att gå i motsatt riktning, nämligen att fler småstater blir medlemmar och därmed kommer småstaternas relativa vikt att öka. Det är logiken i att det nu är fyra nya länder, fyra småstater, som kommer att förändras. Om det skulle bli en radikal förändring av röstreglerna skulle situationen naturligtvis te sig annorlunda. Jag tror inte att det blir det. Bengt Hurtig må ha en annan uppfattning på den punkten. Hans Göran Franck säger att jag har mina önskningar om hur Europa skall utformas. Ja, det har jag, och det är min ledstjärna. Det är själva grunden för mitt engagemang i Europafrågan, att jag har en vision om hur jag vill att Europa skall utvecklas -- ett brett alleuropeiskt samarbete med den europeiska unionen som kärna. Jag gläds för varje dag när man tar steg i den riktningen. Man träffar frihandelsavtal och Europaavtal med Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien. Nu diskuteras ett utvidgat samarbete med Ryssland. Inom den allra närmaste tiden kommer man från EG:s sida, inte minst uppmuntrad av oss, att ta initiativ till frihandelsavtal med de baltiska länderna. Jag gläds över allt detta, för det är en utveckling mot ett alleuropeiskt samarbete. Det tar tid. Det är mödosamt. Men man måste ha önskningar, drömmar, visioner.

Herr talman! Ulla Pettersson har frågat mig om jag avser att i tid till nästa val framlägga förslag till kriminalisering av innehav av barnpornografi. Margareta Viklund har frågat mig om jag är beredd verka för att en lagändring kommer till stånd så att även innehav av barnpornografi blir förbjudet. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Jag kan försäkra Ulla Pettersson och Margareta Viklund om att jag delar deras avsky när det gäller såväl barnsexturism som barnpornografi. Som Ulla Pettersson och Margareta Viklund känner till har det nyligen i en departementspromemoria från Justitiedepartementet föreslagits en mängd åtgärder för att stärka barns straffrättsliga skydd mot att bli utnyttjade sexuellt. I samma promemoria redovisas synpunkter när det gäller frågan om en kriminalisering av innehav av barnpornografi. Där konstateras bl.a. att varken tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen tillåter en kriminalisering av innehav av skrift eller film -- varmed avses även videogram -- även om skriften eller filmen har sådant innehåll att det innefattar tryckfrihets eller yttrandefrihetsbrott. Utgångspunkten för dessa båda grundlagar är att alla skall ha rätt att framställa och sprida skrifter och filmer. Ett tryckfrihetsbrott respektive ett yttrandefrihetsbrott begås i princip först när framställningen lämnas för spridning till en större krets än exempelvis de närmaste vännerna. Det är alltså inte möjligt att ingripa mot en enskild person endast under åberopande av att denne innehar en skrift eller en film, som innehåller yttranden eller skildringar som innefattar tryckfrihets eller yttrandefrihetsbrott. Skrifter och filmer med visst innehåll kan inte allmänt ''förbjudas''. Det är inte heller straffbart att förvärva skrifter eller filmer som innefattar tryckfrihetseller yttrandefrihetsbrott. En kriminalisering av innehav av barnpornografi skulle således kräva grundlagsändringar som skulle innebära väsentliga avsteg från sedan länge tillämpade tryckfrihetsrättsliga principer. Dessutom vill jag särskilt framhålla att med hänsyn till att såväl skildrandet i syfte att sprida som själva spridandet, förfaranden som ligger före innehavet, är kriminaliserade, föreligger goda straffrättsliga instrument för att ingripa mot barnpornografi. Mycket talar också för att ingripanden i dessa skeden är betydligt effektivare än åtgärder riktade mot en senare innehavare. Jag vill i detta sammanhang vidare särskilt understryka att själva framställningen av barnpornografiska alster i många situationer faller under brottsbalkens bestämmelser om sexualbrott. Jag finner alltså för närvarande inte anledning att inta någon annan ståndpunkt i den aktuella kriminaliseringsfrågan än den som har redovisats i departementspromemorian. Jag vill emellertid erinra om att departementspromemorian är föremål för remissbehandling fram t.o.m. den sista januari nästa år. Utfallet av remissbehandlingen får nu avvaktas innan jag tar upp frågan på nytt.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret och konstaterar att det inte blir något förbud mot att inneha barnpornografi, varken nu eller efter valet och i praktiken inte heller under i varje fall det här århundradet. Man kan ha hur mycket barnpornografi som helst. Man kan köpa, hyra eller låna den helt straffritt. Man får ha den hemma, och de som kommer hem till innehavaren kan titta på den så länge det inte är fråga om en offentlig visning. Brott blir det fråga om först när man går utanför den närmaste vänkretsen. Herr talman! Man konstaterar i Justitiedepartementet att varken tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen i dag tillåter kriminalisering av innehav av barnpornografi. Det förvånar mig inte, och jag har inte heller någon invändning mot den tolkningen av våra gällande grundlagar. Men, herr talman, det som vi här i riksdagen hade hoppats att översynen i Justitiedepartementet skulle handla om var hur gällande lagstiftning skulle kunna ändras så, att vi får lagar som behandlar detta på ett önskvärt sätt. Det är självfallet också därför som jag har framställt min interpellation just nu. Jag är liksom justitieministern mycket väl medveten om de regler som gäller för grundlagsändring. Det som har engagerat oss i denna fråga är just analysen av på vilket sätt man skulle kunna ändra lagarna. Justitieministern pekar på att framställningen i många situationer faller under brottsbalkens bestämmelser om sexualbrott. Jag kan naturligtvis tänka mig att det finns tecknad eller animerad film av detta slag där det inte är fråga om brott, men sådana undantag kan vi här bortse från. Jag vill ändå påstå att det här yttrandefrihetsbrottet i princip alltid förutsätter ett annat brott. Jag tycker inte heller att det finns några med dessa jämförbara brott. Naturligtvis kan en viss handling utvisa att det har skett ett brott av typen urkundsförfalskning e.d., men detta är något annat. Jag vill påstå att i de här aktuella fallen gör sig varje person som tittar på skildringen skyldig till en ny kränkning av barnet. Vi har såvitt jag kan förstå inte andra exempel på något sådant i vår lagstiftning eller i vår verklighet. Det borde därför verkligen vara skäl att göra en särskild analys av denna företeelse. Jag vill fråga justitieministern: Var är analysen? Var diskuterar man jämförbara brott, och var ser man på vilken motsvarande lagstiftning man har i andra länder? Som jag sagt har denna fråga tidigare många gånger varit uppe här i kammaren, och det har då hänvisats till den aktuella utvärderingen. I det uppmärksammade målet i våras om utlämnande från tingsrätten av allmänna handlingar bestående av barnpornografiska alster stod offentlighetsprincipen mot skyddet av barnet, och det sades då tydligt från Justitiedepartementet att man tog barnets parti, och man vidtog åtgärder. Det var alldeles utmärkt, men om man hade haft en lagstiftning mot innehav av barnpornografi, hade problemet aldrig någonsin behövt bli aktuellt. Situationer som vi i förväg inte kan förutse -- liksom vi den gången inte kunde -- kan vi hantera om vi får en sådan lagstiftning. Jag tycker alltså att följande fråga till justitieministern kvarstår: Var finns analysen?
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret, som jag tycker gav klara besked. Jag anser att något av det mest förnedrande som ett barn kan utsättas för är att bli ett offer för barnpornografi. Jag tror också att vi är överens om detta. Barnet är helt beroende av oss vuxna, och vi har till uppgift att vara dess beskyddare, vårdare och lärare. Att i stället för att vårda eller hjälpa det utnyttja och exploatera det för kommersiella och andra mer skumma intressen anser jag vara botten av botten. Materialet kan skildra barn från tre års ålder involverade i alla former av sexuella aktiviteter. Kanske utsätts också yngre barn för detta. I departementspromemorian Ds 1993:80 Ökat skydd för barn, som också justitieministern hänvisar till, framhålls på s. 19: ''En kriminalisering av innehav av barnpornografi skulle således kräva grundlagsändringar innebärande ett väsentligt avsteg från sedan länge tillämpade tryckfrihetsrättsliga principer. Innehållet i sådana framställningar kan visserligen knappast sägas vara av sådant slag att det i yttrande och tryckfrihetshänseende kan anses vara skyddsvärt, men de för vårt samhälle så grundläggande principerna om yttrande och informationsfriheten i de medier som skyddas av Yttrandefrihetsgrundlagen bör inte underkastas ett så från själva grundtanken långt gående undantag som en kriminalisering av innehav av vissa sorters framställningar skulle innebära. Med hänsyn till att såväl skildrandet som spridandet, förfaranden som ligger före innehavet, är kriminaliserat, föreligger tillräckliga straffrättsliga instrument för att ingripa mot barnpornografi. Mycket talar för att ingripanden i dessa skeden är betydligt effektivare än åtgärder riktade mot innehavare.'' Detta är väl såvitt jag kan förstå också vad justitieministern har sagt i sitt svar, fastän med andra ord. Herr talman! Å ena sidan säger man här att innehav av barnpornografi inte är brott i yttrande och tryckfrihetslagstiftningens mening, även om syftet med dessa grundlagar långt ifrån var att människor skulle få tillgång till just barnpornografi. Men det här går inte ihop för mig. Om man innehar barnpornografiska alster måste man väl ändå ha varit delaktig i både skildrande och spridande av pornografi. Å andra sidan anser man sig finna skäl att ändå inte ändra lagarna, eftersom det finns effektiva metoder för att komma år barnpornografin. Herr talman! Jag anser att detta uttalande och ställningstagande är helt otillfredsställande. Jag vet inte om justitieministern känner till att Sverige är ett transitland för barnpornografi, därför att vi har så generös lagstiftning. I höst har en person, för första gången i Sverige hitills, fällts för att ha spritt barnporr via dator. Mannen har en s.k. BBS. Det är en form av databas dit andra personer med dator och modem kan ringa för hämta och lämna filer och skriva brev till varandra. I databasen fanns 40 porrbilder. I domen skriver tingsrätten att mannen genom att hålla bilderna tillgängliga skall anses ha spritt dem i den mening som anges i 16§ brottsbalken. Herr talman! Jag anser att detta tillkännagivande anser jag öppnar dörren för en vidare diskussion om ändringar i grundlagen. Datoriserad överföring av material genom modem är annars mycket svår att upptäcka. En person som har barnpornografi i sin dator kan således knappast bli åtalad, eftersom det är svårt att bevisa att materialet har distribuerats. Herr talman! Problemet med barnpornografi tycker jag kan liknas vid problemet med narkotika. Det är förbjudet att tillverka eller sprida narkotika, men för inte så länge sedan var innehav inte åtalbart. Detta ändras eftersom man ansåg att narkotikabekämpningen kunde bli effektivare genom en lag som också kunde straffa dem som innehar narkotika. Finns det några starka skäl till att inte ändra lagen så att också innehav av barnporr blir straffbart? Frågan är vem samhället tar ansvar för att skydda. Är det pedofiler, snuskhumrar och andra som vill tjäna pengar på människoförnedrande bilder eller barn? Herr talman! Jag anser att det måste bli slut på produktion, innehav, distribution och försäljning av barnpornografi. All verksamhet måste förbjudas, även om tryckfrihetsförordningen och grundlagen får maka på sig litet. Statsrådet Reidunn Laurén har sagt att avvägningarna hittills har lett till att grundlagen inte skall ändras. Reidunn Laurén sade till TT den 2 november i år: ''Men denna fråga är ingalunda avförd från dagordningen hos oss. Det finns anledning att fundera vidare på den.'' Jag hoppas verkligen att resultatet av remissbehandlingen och vidare arbete med utredningen ''Ökat skydd för barn'' resulterar i ett förslag från regeringen om att också innehav av barnpornografi skall förbjudas. Är justitieministern av samma åsikt?

Herr talman! Jag konstaterar med beklagande att frågan om kriminalisering av barnpornografi åter tycks skjutas på framtiden. Vid flera tillfällen har justitieministern och jag här i kammaren debatterat frågan om innehav av barnpornografi. Nu hade jag verkligen hoppats att man skulle ta krafttag för att förhindra den verksamheten, bl.a. genom att kriminalisera innehavet. Vi får allihop dagligen större kännedom om sexualbrott mot barn. Barn brukas och förbrukas. Barn skadas till kropp och själ. Att utnyttja barn sexuellt är ett brott, och det är ett brott över hela världen. Men tyvärr räcker inte de lagar som vi har för att det skall ske något radikalt för barnens bästa. I FN:s konvention om barns rättigheter står det inskrivet att alla barn har rätt till skydd mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. De har rätt till att skyddas mot att utnyttjas i prostitution och pornografi. När man diskuterar frågan om barnpornografi måste man ha klart för sig kopplingen mellan de sexuella övergreppen och bilderna. Produktion och distribution av barnpornografi förutsätter ju att man utnyttjar barn sexuellt. Herr talman! Jag menar att vi måste förhindra den här verksamheten och att vi måste kriminalisera innehavet av barnpornografi. Jag instämmer med det som har sagts tidigare. Ulla Pettersson talade om tryckfrihetsförordningen och grundlagen. Jag menar att det är dags att göra en ändring i grundlagen. Det kan inte få vara tillåtet att framställa skrifter och filmer där barn utnyttjas sexuellt och det uppenbara syftet är att sprida dessa bilder. Lagen som vi har i dag kringgås och är svår att följa. I dag måste polisen lägga ned mycket tid för att bevisa spridning av barnpornografi. Timme ut och timme in tvingas poliser i vårt land att sitta och titta på filmer för att kunna bevisa att en bild från en film är densamma som i en annan film. När de här alsterna produceras tas bilder från ett stort lager och sätts ihop på olika sätt så att filmerna blir olika. Detta tar fruktansvärt lång tid för polisen som skulle behöva göra annat, tycker jag. I svaret från justitieministern hörde vi att det föreligger goda straffrättsliga instrument för att ingripa mot barnpornografi. Jag tycker inte att det är sant. Vid några tillfällen under senare tid har polisen beslagtagit barnpornografi i s.k. porrbutiker. Tidningarna har inte funnits ute i affären utan på lagret. När poliserna har gjort sina ingripanden och när de har förhört butiksägarna, har de från samtliga butiksägare fått samma svar, nämligen att de hade fått tidningarna av misstag och att det inte alls var meningen att de skulle säljas. Det har alltså varit svårt att bevisa spridningen av barnpornografi. Butiksägarna vet hur svensk lag lyder och vet vad de skall säga. Jag tvivlar alltså på dem, och menar att de inte talar sanning när de säger att de inte har tidningarna för försäljning. Jag måste då fråga statsrådet om det verkligen stämmer att den lag som vi har i dag skyddar barn?
Herr talman! Frågorna som jag nu har fått är egentligen desamma. Ulla Pettersson frågar var analysen finns. Det beror på vad man menar med analys. Ulla Pettersson begränsar sin fråga om analys till jämförelser med andra länders rättssystem. Enligt min uppfattning är syftet med en analys att se hur man kan nå uppsatta mål. Vår gemensamma ambition är hur vi skall kunna komma åt de sexuella övergreppen och utnyttjandena av barn. Jag är övertygad om att vi har det som gemensamt mål. Analysen måste byggas upp från den utgångspunkten. Därför förs också i departementspromemorian en diskussion om eventuella ändringar när det gäller tryckfrihet och yttrandefrihet. Vi gör nu en analys, som jag har citerat och som också ni har nämnt i era kommentarer. Vi har straffrättsliga regler rörande skildrandet och spridande och vi har också ytterligare straffsrättsliga instrument. Det är vår uppfattning att det är dessa instrument som ger oss möjligheterna att komma åt barnpornografi. Vi har fört den här diskussionen tidigare. Jag har också varit öppen för att föra diskussionen för att se om vi eventuellt behöver gå andra vägar. Jag har vid tidigare tillfällen, bl.a. här i kammaren, påpekat att kriminalisering av innehavet, även om vi bortser från de ändringar i grundlag som skulle behövas, även innebär andra problem. Ett problem är att det kan finnas barnpornografi i butiker. Men om innehavet kriminaliseras är butiksinnehavarna inte dummare än att de ser till att innehavet hanteras på något annat sätt. Här finns stora problem. Som jag ser det är det inte meningsfullt att införa förändringar som vi sedan inte kan leva upp till. Hur skall vi kontrollera? Vilka instrument skall vi ha för att kunna gå in i andra människors bostäder eller andra typer av lokaler för att kontrollera ett eventuellt innehav? I fråga om grundlagsändringar måste man mycket noga fundera över och försöka se konsekvenserna och göra avvägningarna mellan de grundläggande rättigheter som vi är ute efter att skydda och de, självklart, ibland negativa effekterna av att vi generellt skyddar dessa rättigheter. Min slutsats kommer till uttryck i promemorian. Med de övriga instrument som finns bör vi bibehålla skyddet för de grundläggande rättigheterna. Men självfallet är jag öppen för en diskussion -- precis som jag har sagt tidigare. Jag är också framöver öppen för att följa utvecklingen för att se både om det går att skapa instrument för att kontrollera ett eventuellt förbud och för att föra en diskussion om ett framtida förbud. Men i dag känner jag mig övertygad om att vi har valt rätt väg.

Herr talman! Jag börjar där statsrådet började. Min jämförelse med andra länder utgör definitivt inte någon begränsning. Det var ett exempel på sådant jag saknar i departementspromemorian. Varför har man t.ex. inte kastat ett öga på vårt västra grannland Norge som har infört en sådan bestämmelse? Analysen bör bygga på frågan hur vi skall nå målet. Jag delar den uppfattningen. Jag tycker att jag saknar analysen. Det som statsrådet kallar en analys är detsamma som statsrådet sade i sitt svar. Svaret är alltså analysen. Mer omfattande är inte analysen. Den består huvudsakligen av en beskrivning av i dag gällande rättsregler. Jag skall sträcka mig så långt till att säga att det är en mening i svaret som förklarar varför förslaget avstyrks. Meningen lyder: ''En kriminalisering av innehav av barnpornografi skulle således kräva grundlagsändringar, som skulle innebära väsentliga avsteg från sedan länge tillämpade tryckfrihetsrättsliga principer.'' Jag tycker att man inte har varit särskilt grundlig angående denna fråga. Frågan som skall ställas i dag är hur målen skall nås. Det finns t.ex. sådana situationer som Ingegerd Sahlström beskrev. Det går alltså inte att göra något. Polisen kan i olika sammanhang träffa på mycket stora innehav av barnpornografi. De kan inte göra något. Innehavet är inte förbjudet. De som har tillgång till pornografin kan göra vad de vill, t.ex. visa den för sina vänner och bekanta -- och det är fullständigt i överensstämmelse med vår lagstiftning. På det sättet nås inte målen. Detta är naturligtvis inte det enda vi skall göra för att komma till rätta med det sexuella utnyttjandet av barn. Det är självklart att det finns andra lagar som också kan vara viktiga. Men denna diskussion är till för att kunna täppa till en del av de kryphål som finns. När frågan har varit uppe till diskussion i riksdagen har man bl.a. pekat på just dessa problem. Statsrådet sade i kammaren den 16 mars att frågan är mycket svårbedömd och rymmer ett flertal problem av såväl rättslig som praktisk karaktär. Vilka frågor av rättslig och praktisk karaktär återfinns i departementspromemorian? Statsrådet sade vidare att det kräver ingående överväganden att se över möjligheterna att komma åt ett av kryphålen. Statsrådet använder just det uttrycket. Vilka möjligheter att komma åt kryphålen har studerats? Om det vid remissbehandlingen framkommer att någon annan har gjort denna analys och faktiskt har hittat ett sätt eller ett förslag att täppa till kryphålen, vilken ställning kommer justitieministern då att inta? Borde inte remissen ha föregått ställningstagandet i Justitiedepartementet?
Herr talman! Jag tycker att jag i tidigare debatter har kunnat ana ett visst medhåll från Gun Hellsvik när det gäller krav på kriminalisering av innehav av barnpornografi. Nu måste jag tyvärr konstatera att det har varit hörfel. Nu skall man vänta och se framöver, osv. Justitieministern bedyrar gång på gång att vi delar avskyn när det gäller barnpornografi och att vi har gemensamma mål som vi vill nå. Varför kan vi inte vara litet radikala och försöka gripa in nu? Det finns så många bevis för att innehavet måste kriminaliseras. Jag tycker att det är beklagligt att frågan skjuts på framtiden igen. Det skulle vara bra om Sverige kunde bli ett föregångsland i frågan. Norge har ju fattat ett sådant beslut, och då tycker jag att vi i Sverige inte skall vara sämre. Herr talman! I våras höll Interpols barngrupp sitt första möte. Denna grupp arbetar med allt som rör barn som är offer för någon form av brottslighet. Men tonvikten ligger på sexualbrott mot barn. Interpols barngrupp uppmanar medlemsländerna att bl.a. kriminalisera allt innehav av barnpornografi. Sabine Manke, som är tysk polis och som håller i verksamheten, har gjort följande uttalande: ''Det borde vara självklart att kriminalisera innehav. Filmerna är resultat av övergrepp, de används i nya övergrepp. Om innehav av barnpornografi vore kriminellt överallt skulle handeln försvåras. Det gäller inte minst den nya formen för handel -- nämligen överföring av bilder mellan datorer via modem!'' Jag tycker att det är viktigt att vi i Sverige signalerar att vi ställer oss på Interpols barngrupps sida. Jag hoppas att justitieministern inser vikten av detta.

Herr talman! Justitieministern säger bl.a. att det inte är meningsfullt att införa förändringar som inte går att kontrollera. Hon talar om hembesök, osv. Hon säger att hon är öppen för att se om det finns andra instrument att använda i uppföljningen. Hon är tveksam till att kriminalisera innehav. Hur har Norge och andra länder gått till väga? De måste väl ha haft samma problem? Är Sverige så olikt i sin lagstiftning och uppföljning osv. att det som är möjligt i Norge är omöjligt här? Palme, ordförande i Svenska Unicef-kommittén, uppvaktade i oktober justitieministrarna i de nordiska länderna och inrikesministern i Finland om just sexuell exploatering av barn. Det här är en fråga som engagerar många och som många vänder sig emot med avsky. Herr talman! Det är lätt att hålla med de brevskrivare jag nyss nämnde, dvs. att nutidens mest destruktiva former av exploatering av barn är när barn måste tvingas att sälja sina kroppar till människor med sexuella avvikelser. Jag tycker att det är oerhört förnedrande för hela människosläktet att barn över huvud taget skall ställas i en sådan situation att de är mer eller mindre tvingade att sälja sig själva, sin egen värdighet och sina kroppar. Jag anser att det är vår skyldighet som vuxna och som ansvarstagare på olika nivåer i samhället att hjälpa dessa barn, så att de inte skall behöva ställa sig i en sådan situation. Ett sätt att hjälpa dem är att förbjuda hela denna verksamhet -- där ett innehav fortfarande är tillåtet. Herr talman, i FN-konventionen om barns rättigheter, vilken Sverige liksom många andra länder skrivit under, slås bl.a. fast att konventionsstaterna särskilt skall vidta alla lämpliga nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra att barn utnyttjas i pornografiska framställningar och i pornografiskt material. Allt detta skall man vidta. Också i aktionsprogrammet för förebyggande av handel med barn, barnprostitution och barnpornografi, antaget av konventionen för mänskliga rättigheter i resolution 1992:74, slås det fast att länder som ännu inte infört lagstiftning som kriminaliserar produktion, distribution och innehav av barnpornografiskt material anmodas göra det. Vi har alltså kravet på oss att ställa upp via lagstiftning. Jag vädjar till justitieministern att resultatet av den utredning som jag tidigare nämnde och regeringens handläggning i ärendet leder till att ett förslag i frågan läggs på riksdagens bord.
Herr talman! Jag svarade nog på Ulla Petterssons fråga om problem av rättslig och praktisk karaktär. Jag har fört fram det här också i tidigare sammanhang. Den rättsliga karaktären diskuterar vi just nu -- främst frågan om grundlagsändringar. Den praktiska karaktären består i, som jag sade i mitt tidigare inlägg, svårigheterna att komma åt innehavet -- vilka inte får underskattas -- även om man har regler som straffbelägger innehavet. Jag förstår inte riktigt Ulla Petterssons påstående att remissen borde ha föregått ställningstagandet. Vad skulle vi remittera, om vi inte har en departementspromemoria? Syftet med remissen var att få in synpunkter. Jag tror knappast att jag är känd för att inte lyssna på de svar som kommer in. Men det vore mycket egendomligt om man hade ett remissförfarande där vi från departementets sida inte har fört ett resonemang och pekat på vilka slutsatser regeringen kommit fram till. Därefter är det ytterligare ett remissförfarande, för att man skall få synpunkter, eventuella tillägg och ändringsförslag framlagda. Ingegerd Sahlström frågar om vi inte har gemensamma mål. Jag är övertygad om att vi har ett gemensamt mål. Men vi får aldrig glömma, när vi diskuterar ett mål, att det också finns andra mål, nämligen att värna om yttrandefriheten och tryckfriheten i Sverige. Jag utgår från att vi även har detta mål gemensamt. Jag utgår från att detta har ett stort värde. Vi måste då vara öppna för att diskutera båda dessa mål samtidigt och diskutera om vi kan nå båda målen med olika redskap. Det är så lätt att säga att man har ett mål och för tillfället glömma vilka andra viktiga mål vi också har. Vi riskerar då att skapa problem framöver. Men det är viktigt att den här diskussionen förs. Tack vare en diskussion kan vi eventuellt finna vägar som innebär att man kan hålla fast vid båda dessa olika mål. Vad gäller Margareta Viklunds fråga om Norge, har jag inte några detaljkunskaper. Men jag vet att Norges lagstiftning innebär ett begränsat förbud. Man har endast förbud mot innehav av videogram och inget generellt förbud. Det är möjligt att Ulla Pettersson, som hänvisat till denna lagstiftning, kan den bättre.

Herr talman! Jag ger gärna justitieministern det erkännandet att det finns mer av utförlig analys i svaret här i kammaren än i det skrivna svaret som jag fick tidgare. Men när justitieministern ifrågasätter min synpunkt på remissförfarandet, kan det bero på att jag uttryckte mig oklart. Jag uttrycker mig gärna klarare. En departementspromemoria innehåller en viss uppfattning. Det är riktigt. Det är en lämnad uppfattning som remissinstanserna reagerar på. Men om man i detta fall skall vänta på remissutfallet har ju tåget gått. Justitieministern är självfallet medveten om att den här regeringen inte har möjlighet att lägga fram några förslag till grundlagsändringar, eftersom remisstiden går ut den 1 januari 1994. Justitieministern kan väl ändå ge mig rätt i att det är riktigt att remissinstansernas åsikter bör finnas med i bilden, innan regeringen fattar sitt beslut -- ett beslut som man får se som ett slutgiltigt sådant. Regeringen kan inte återkomma förrän i samband med det val som kommer närmast efter 1994. Norge, varför finns inte redogörelsen med i departementspromemorian? Vad gäller begränsningen till videogram, finns ju en stor del av barnpornografin på videogram. Jag kan därför inte inse att det skulle vara någon särskilt kraftig begränsning. Herr talman! Ett spridande av barnpornografi är ett brott, men när spridandet väl har skett är brottet så att säga avslutat. Men kränkningen av barnet är inte över. År ut och år in kan människor titta på barn som är, om inte alltid så ofta, klart identifierbara. Det kan man alltså fortsätta med, och det finns ingen kontroll över det. Jag är medveten om att man med lagstiftning inte i ett slag löser det problemet. Men för mig känns det osmakligt att detta förfarande är fullt förenligt med svensk lag. Herr talman! Jag är inte, i motsats till vad justitieministern ibland har gett uttryck för, ute efter att sätta folk bakom lås och bom i första hand. Men jag är ute efter en effektiv bekämpning av barnpornografi. Därför beklagar jag regeringens ställningstagande i den här frågan och ber enträget justitieministern, att efter dagens debatt ytterligare överväga möjligheterna att lägga fram ett förslag till ändring medan tid är.
Herr talman! I justitieministerns svar står det: ''En kriminalisering av innehav av barnpornografi skulle således kräva grundlagsändringar som skulle innebära väsentliga avsteg från sedan länge tillämpade tryckfrihetsrättsliga principer.'' Jag förstår den här problematiken som justitieministern tar upp med olika mål och att man vill nå bra resultat på olika sätt. Men jag är också alldeles övertygad om att det skall gå att kombinera en ändring i tryckfrihetsförordningen och samtidigt fatta beslut om en kriminalisering om innehav av barnpornografi. Det gemsamma målet måste ju vara att vi lyckas i bägge fallen. Det finns inget legitimt led i någon del av hanteringen av barnpornografiska bilder och skrifter. De här bilderna utgör grova övergrepp mot barnen, såväl när bilden kommer till, som vid spridningen och vid användandet av dem. Om det blir så illa --- jag hoppas inte det -- att vi inte får en lagstiftning i fråga om kriminalisering av innehav av barnpornografi, skulle jag vilja svänga på frågeställningen och fråga: Hur skall vi egentligen kunna motivera att det är tillåtet att ha barnpornografi? Kan man i tryckfrihetens namn låta förnedringen och det sexuella utnyttjandet av barn få fortsätta? Är målsättningen med lagen att skydda barnen, eller pedofilerna och andra som använder dessa bilder? Jag skulle vilja ha svar på de frågorna.
Herr talman! Fru justitieminister! Vi pratar väldigt mycket om samma sak, och vi har ett gemensamt mål: vår framtid och våra barn. Jag uppfattar att man svänger sig, när man hänvisar till yttrandefriheten och tryckfriheten och värderar dem så högt. Med andra ord: man värderar inte vår framtid lika högt. Jag accepterar inte svaret att det gäller att sära på vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Jag sätter faktiskt barnens framtid som nummer ett. Det är min ålderdom. Kan vi inte i denna församling ta tag i denna fråga nu, undrar jag vad våra barn tycker om oss som sitter här. Jag accepterar inte svaret att det finns en departementspromemoria, att frågan är föremål för remissbehandling eller att justitieministern får avvakta innan man tar upp den på nytt. Jag tycker att det är ynkedom, på ren svenska. Det skulle ha varit full debatt om frågan för länge sedan. Den skulle ha varit behandlad. Det är inga konstigheter. Varje normal människa i detta land tycker att det är fruktansvärt att handeln med barnpornografi får fortgå och att man kan skylla på grundlagarna. fattar ett beslut? Det gäller våra barn och vår ålderdom. Det gäller en respekt för människolivet, och ingenting annat.
Herr talman! Vad vi som har varit uppe i debatten tycker har framgått ganska tydligt. Vi är hårt engagerade i kampen mot den här verksamheten. Vi känner oss upprörda över att Norge har sprungit förbi oss -- nej, det gör vi väl inte; det är i och för sig bra. Vi skulle åtminstone kunna ställa oss på samma nivå som Norge när det gäller hanteringen och innehavet av sådana här alster -- vi kanske skulle kunna gå ett steg längre. Jag anser således att det är nödvändigt att kriminalisera också innehav av barnpornografi i Sverige -- inte för min skull eller för de vuxnas skull, utan för barnens skull, för deras framtid. Jag anser inte att de argument som anförs mot en kriminalisering håller, med tanke på de moraliska och andra förpliktelser som vi har mot våra barn. De skall kunna se upp till oss. Vi skall inte utsätta dem för sådana här ruskigheter. Det hör till vår skyldighet att hjälpa dem att slippa bli indragna i sådant här. Våra liberala lagar här i Sverige har inneburit att Sverige har blivit en distributionscentral för barnpornografiskt material, och det är ganska nedslående. Spridning och produktion av barnpornografi är inte tillåtet, men innehav är tillåtet. Där måste vi sätta stopp. Jag anser att samhället måste göra en tydlig markering. Man kan köpa barnpornografiska alster utan påföljd och utan risk. Efterfrågan ger inte heller några motiv för att avstå från att stimulera till ytterligare produktion, genom att verksamheten har så stor köpkraft. Det är det som är det otäcka. Genom att efterfråga barnpornografiskt material gör sig köparna också skyldiga till uppmuntran av fortsatt sexuellt utnyttjande av barn. Som vi hörde tidigare, är lidandet inte slut för de barn som utnyttjas i tidiga år, utan de kan falla offer för illegala handlingar längre fram i livet. Barnet bär också fysiska och psykiska ärr efter övergreppet under resten av livet. De utnyttjade barnen tvingas leva med vetskapen att bevisen för deras förödmjukelse kan fortsätta att cirkulera under år och årtionden. Jag ställde en fråga till justitieministern, om hon hade samma åsikt som Reidunn Laurén, som sade att den fråga som vi nu diskuterar ingalunda är avförd från dagordningen och att det finns anledning att fundera vidare på den. Jag hoppas att diskussionen i så fall har inneburit att man kommer att fundera vidare i positiv riktning, för barnens skull.
Herr talman! Jag skall börja med att ta upp Margareta Viklunds sista fråga, som jag tycker att jag har besvarat. Det är viktigt att vi för den här diskussionen. Jag sade att jag för tillfället inte kan se några argument mot det resonemang som jag har fört, men vi måste föra diskussionen vidare. John Bouvin påstår att handeln får fortgå. Handeln är ju förbjuden, liksom produktionen. Även om jag förstår att det inte faller i god jord hos John Bouvin, vågar jag påstå att även yttrandefriheten och tryckfriheten är viktiga för våra barns framtid. Därför måste vi noga överväga varje förändring som kan innebära ingrepp i yttrandefriheten och tryckfriheten. I just denna vecka har vi haft mycket att fundera över när det gäller rätten att yttra sig och vem som skall bestämma vem som får yttra vad, i samband med demonstrationerna i tisdags. Det är tankeväckande. De behagliga, snabba lösningarna är inte alltid de lösningar som ger våra barn den framtid och de värden som vi vill att de skall få. Det kan vara populärt, och ofta populistiskt, att ta till de snabba lösningarna. Men vi riskerar att sopa problemen under mattan och kanske i stället skapa nya problem för framtiden. Ingegerd Sahlström är medveten om att det inte går att svara ett enkelt ja eller nej på hennes fråga, såsom hon ställer den. Det är inte tillåtet att producera barnpornografi. Det är inte tillåtet att distribuera barnpornografi. I detta ligger redan frågan hur vi moraliskt ser på även innehav av barnpornografi. Vi skall inte glömma bort vad den moraliska debatten betyder i ett samhälle. Det är kanske den allra viktigaste debatten, och den debatt som på sikt utövar störst påverkan. Den moraliska debatten når innanför den dörr där polisen inte har rätt att gå in för att utöva kontroll. Därför är den typ av diskussion som vi för här i dag väsentlig. Vi är överens om en sak, och det är fördömandet av varje form av utnyttjande av barn.
Herr talman! Fru justitieminister! Jag är givetvis inte nöjd med svaret. Justitieministern glider över till att det är fråga om populism, men det är det inte. Det är fråga om våra barn. För varje dag som vi inte tar bestämda tag missbrukas eller utnyttjas ett barn. Jag accepterar inte det. Sedan får man glida runt hur mycket man vill. Justitieministern vet mycket väl att jag har skrivit motioner om pedofilverksamheten m.m. Men det händer ingenting -- man skall bara vänta och avvakta. Vi skickar poliser till Thailand för att reda ut problemen där, när vi har problemen här i Sverige. Jag skall inte gå in på den debatten nu. Är justitieministern beredd att lyfta fram denna fråga omedelbart efter juluppehållet, så att vi kan föra en diskussion i denna kammare om vad som behövs för att göra nödvändiga lagändringar, och så att det sker i morgon? Det är min fråga. Jag nöjer mig inte med svaret att vi skall avvakta, avvakta och avvakta. Hur många barn blir lidande under denna avvaktandetid? Skall det vara så svårt att bestämma sig för att vi tar upp detta omedelbart efter juluppehållet? Det är en väldigt viktig fråga.
Herr talman! Det är inte så att vi avvaktar. Vi har från Justitiedepartementet lagt fram åtskilliga förslag som innebär ytterligare åtgärder mot sexuella övergrepp mot barn. Detta är inget avvaktande. Däremot pekar vi på problemen när det gäller en punkt. Men vi har -- jag upprepar det -- straffstadganden som straffbelägger produktion och distribution. Vad vi måste göra är att se till att vidareutveckla polisens arbetsmetoder. Förhoppningsvis kommer vi alla att medverka till att polisen får arbetsro i sin organisationsförändring -- vi har inte så stor glädje av alla dessa regler som redan finns och som nu är på gång, om vi inte samtidigt medverkar till att polisen får bättre förutsättningar att bedriva sitt arbete problemorienterat. Det är en stor brist i dag, att polisen rycker ut när saker har hänt i stället för att kunna vara med på ett tidigare stadium och t.ex. kunna komma åt producenterna och distributörerna.

Fru talman! Gudrun Schyman har ställt tre frågor till Ulf Dinkelspiel om Sverige och EMU. Men de har överlämnats till mig. En fråga handlar om konsekvenser av EMU för den svenska ekonomin och två om den svenska förhandlingspositionen rörande EMU. Låt mig först ge en kort bakgrund och därefter inleda med att besvara frågan om konsekvenserna av EMU för svensk ekonomi. Maastrichtfördraget har nu trätt i kraft och därmed också den del av dess regelverk som rör den ekonomiska och monetära unionen . EMU skall enligt fördraget förverkligas stegvis. Den s.k. andra fasen -- som inleds den 1 januari 1994 -- är en förberedelsefas. För deltagande i själva valutaunionen -- tredje fasen -- skall medlemsländerna kunna uppvisa en ekonomisk stabilitet som uttrycks i ett antal överenskomna mått för inflation, räntor, offentliga finanser och fast växelkurs, de s.k. konvergenskriterierna. Såväl penning som finanspolitik förs på nationell nivå, och det ankommer på varje land att verka för att uppfylla de överenskomna kriterierna på stabilitet. En examination kommer enligt fördraget att äga rum 1996 eller 1998 för att utröna om förutsättningarna för bildandet av en valutaunion är uppfyllda. Så långt fördragstexten. I realiteten har emellertid den fortsatta vägen mot valutaunionen blivit mer osäker. Den svaga ekonomiska utvecklingen i Europa har bl.a. lett till en kraftig försämring av de offentliga finanserna i infördes i augusti bredare fluktuationsband, vilket i praktiken innebär att de europeiska valutorna flyter mot varandra. Beträffande kraven på sunda offentliga finanser och stabila växelkurser har förutsättningarna för ett tidigt uppfyllande av Maastrichtfördragets kriterier därmed försämrats. Det ekonomiska samarbetet i EU koncentreras i dag i hög grad på att främja tillväxt så att den mycket höga arbetslösheten kan minskas. Gudrun Schyman frågar huruvida konsekvensanalyser gjorts om effekterna för svensk ekonomi av EU:s s.k. konvergenskriterier. EMU har utretts i bl.a. Ekonomisk och monetär union samt Ekonomiska konsekvenser av ett svenskt medlemskap i EG/EU . Dessutom pågår ytterligare konsekvensutredningar. Gudrun Schymans frågor kräver emellertid väsentliga klarlägganden, eftersom de utgår från ett allvarligt missförstånd. De krav som ställs på EU-länderna för ett deltagande i valutaunionen syftar till att säkerställa långsiktig stabilitet i den ekonomiska utvecklingen i valutaunionen. Kraven är under EMU:s andra fas inte tvingande utan snarare riktmärken för medlemsländerna. Tanken bakom referensvärdet för budgetunderskottens storlek är exempelvis att statsskulden inte skall öka som andel av BNP. Dessa riktmärken -- låg inflation, låga räntor, sunda statsfinanser och stabil växelkurs -- överensstämmer med målen för regeringens ekonomiska politik. Gudrun Schyman tror att konvergenskraven tvingar Sverige att föra en ekonomisk politik som vi ogillar. Det är fel. Regeringen för en ekonomisk politik som främjar tillväxt och fler jobb samt ger en stabil bas för välfärden. Det är samma politik som leder till att konvergenskraven uppfylls. Det går alltså inte att skylla på EU för en politik som ger låga räntor och låga prisökningar; det gör vi för att vi vill ha låga räntor och låga prisökningar, för det ger fler jobb. Det område där Sverige för närvarande avviker mest från ett uppfyllande av konvergenskriterierna gäller statsfinanserna. Det är nödvändigt att reducera budgetunderskottet och det statliga lånebehovet för att förhindra en destabiliserande utveckling av statsskulden och för att stärka förtroendet för den svenska ekonomin och den ekonomiska politiken. Detta krävs för att få en god tillväxt, vilket i sin tur krävs för att få fler jobb och mindre arbetslöshet. Dessa mål är Sveriges egna och har slagits fast av regering och riksdag, helt oberoende av EU. Regeringens mål är att i enlighet med saneringsprogrammet eliminera det strukturella underskottet i den offentliga sektorns finanser till 1998. Denna politik bedrivs -- och kommer att bedrivas -- med utgångspunkt från vad som bäst främjar uppnåendet av en god utveckling av den svenska ekonomin, utan sidoblickar mot EU:s konvergenskrav. Inte heller som medlem av EU kommer Sverige därför att vara ''underordnat'' några ''tvingande'' krav på den ekonomiska politiken från EU. Låt mig därefter övergå till medlemskapsförhandlingarna om EMU. Gudrun Schyman frågar om den svenska förhandlingspositionen innebär några bindande undantag från Maastrichtfördragets bestämmelser. är klar och har tidigare presenterats i riksdagen. Positionen innebär att Sverige vill delta i den framväxande ekonomiska och monetära unionen och ansluter sig till målen för denna. Sveriges ekonomiska problem och tidvis kraftiga växelkursfluktuationer samt det långsiktiga behovet av större investeringar har understrukit betydelsen av ett deltagande i EMU. Sverige har som litet exportberoende land ett starkt intresse av stor stabilitet i valutarelationerna med sina viktigaste handelspartner. Om en valutaunion kommer till stånd i Europa är det därför i Sveriges intresse att delta i den i enlighet med bestämmelserna i fördraget. Som ett element i Maastrichtfördraget gäller att centralbankerna skall göras mer oberoende. Vilka konkreta förändringar av centralbankernas ställning som härvidlag kommer att krävas har EU ännu inte tagit ställning till. Om Sverige kommer att delta i en tredje fas av EMU beror dels på när vi uppfyller inträdeskraven, dels på när vi själva vill. Sverige kommer inte att automatiskt bli medlem i den slutliga valutaunionen bara därför att vi ratificerar medlemskap i EU. När det kan bli aktuellt för Sverige att gå in i EMU:s valutaunion, kommer de länder som ingår i EU att examinera Sverige för att se om vi uppfyller de då gällande konvergenskraven. Uppfyller vi dessa har vi en oavvislig rätt att vara med i valutaunionen. Ett sådant steg kommer emellertid, som statsrådet Dinkelspiel också redovisat för riksdagen, att föregås av en inhemsk beslutsprocedur. När EMU:s tredje fas blir aktuell för Sverige kommer således frågan om ett svenskt deltagande att behandlas av riksdagen. Ställningstaganden med en liknande innebörd har gjorts av parlamenten i Tyskland och Svaret på den tredje frågan, nämligen om Sverige skall kräva undantag om EMU i anslutningsfördraget, är således nej.

Fru talman! Finansministern säger: Om EMU förverkligas. Tydligen har det i alla fall uppstått vissa tvivel på om EMU kan förverkligas över huvud taget. Man har sagt att EMU är grundförutsättningen för en europeisk union. Men om jag förstod finansministern rätt har tvivel uppstått om när detta kan genomföras, men kanske också tvivel på om det över huvud taget är möjligt. Som jag ser det kan det inte inom överskådlig tid vara möjligt att slå ihop 16 olika valutor, införa en enda riksbank och därmed frånhända oss möjligheten att använda räntan, som har varit ett av de kanske mest effektiva medlen för att korrigera obalans. Vi kommer att få en enda ränta som gäller för alla dessa 16 ekonomier. Den skall fastställas av en enda bank, ECB, som skall ligga i Anser finansministern att detta är realistiskt? Inom vilken tid skulle man kunna se att denna enhetsvaluta blir införd, med den bedömning som finansministern kan göra i dag?
Fru talman! Jag hade faktiskt inte tänkt ta till orda i den här debatten, utan jag kom för att lyssna. Men eftersom interpellanten inte är här vill jag ändå ställa ytterligare några frågor till finansministern. Den första frågan gäller ett uttalande från EG kommissionären Christophersen från Danmark, som säger: Om man inte lyckas att realisera EMU, kommer hela projektet med Europaunionen att falla. Det är ett långtgående uttalande. Det betyder att pressen på de länder som redan är medlemmar, liksom framför allt på de länder som nu önskar bli medlemmar att ansluta sig till EMU, ökar. Det blir kan man säga inte något reellt frivilligt val i den här situationen. Visserligen säger finansministern att det är vi själva som har valet. Men frågan är om detta är mer formellt än reellt. Det finns en annan fråga som jag tycker behöver bli mera belyst. Huvudinriktningen för EMU synes av allt att döma vara att hålla nere inflationen. Det är inflationsbekämpningen som är huvudsaken. Däremot efterlyser jag vad man verkligen vill göra åt arbetslösheten. Frågan blir då: Är det så att man i så hög grad prioriterar inflationsbekämpningen att frågan om arbetslösheten trots allt blir en andrahandsfråga? Jag har nu hört vad finansministern säger, men ändå finns det utrymme för tvivel om det verkligen kommer att drivas en effektiv politik mot arbetslösheten.
Fru talman! Björn von der Esch ställde, som jag uppfattade det, två frågor. Den första gällde inom vilken tid som man kan tänka sig att den enhetliga valutan införs. Som framgår av det skriftliga svaret har det tidsschema som finns angivet i Maastrichtfördraget i realiteten blivit mer oklart. Mera precis än så tror jag faktiskt inte att någon egentligen kan vara. Det handlar om att skapa vettiga förutsättningar för att det skall kunna fungera bra. Därutöver framförde Björn von der Esch en annan synpunkt som jag tycker var litet konstig. Han påstod nämligen att Sverige skulle frånhända sig möjligheterna att använda räntan på ett sätt som han önskade, om vi gick med i EMU. Jag kan bara konstatera att om det hade funnits en europeisk centralbank förra året eller långt tidigare, tror jag att den penningpolitik som där hade förts hade utgått från hela Europas samlade intressen när det gäller bestämmande av räntor och liknande ting. Det hade med stor säkerhet legat i Sveriges intresse att så hade varit fallet. Där menar jag att fördelarna mycket starkt överväger. Jag konstaterar med ett visst instämmmande i det Hans Göran Franck sade, att vi skall ha här i Sverige en beslutsprocess i riksdagen innan en eventuell övergång till tredje fasen sker. Det har deklarerats från både statsrådet Dinkelspiel och en rad andra, inklusive mig själv nu senast, att det skall vara så. Det är en rätt som vi själva har och som också en del parlament har tagit sig. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi slår vakt om denna vår rätt, att vi inte låter EG eller någon annan ha någon åsikt om detta. Detta är alltså vår rätt, det har inte någon annan med att göra. Det är en rätt som det svenska parlamentet, och även andra, har. De frågetecken som Hans Göran Franck mest tycktes lägga vikten vid var huruvida man uppnår en god tillväxt och bättre sysselsättning med de ekonomiska hjälpmedel som en ekonomisk och monetär union och även andra samarbetsformer inom EG utgör. Jag menar att vi i mycket hög grad kan säga att ett fortsatt utvecklat samarbete är av mycket stor betydelse för att man skall kunna skörda frukterna av den inre marknaden. Jag kan konstatera att denna min uppfattning synes delas av de europeiska socialdemokraterna, som nu har lagt fram någon sorts valmanifest inför valen till Europaparlamentet. Man konstaterar mycket bestämt under rubriken ''Skapa arbetstillfällen och skydda basen för den sociala välfärden'' att Maastrichtfördraget bidrar till att uppnå detta. Man talar särskilt om att man därför vill ha en enhetlig valuta. Bl.a. för man fram argumentet att det är det starkaste motmedlet mot spekulativa kapitalrörelser. Sådana får inget utrymme alls, om länderna ha enhetliga valutor. På denna punkt upplever jag betydande samsyn med de europeiska socialdemokraterna. Men det väsentliga i sammanhanget är ju att innan Sverige deltar i den tredje fasen i det ekonomiska och monetära samarbetet kommer frågan att bli föremål för diskussion och beslut här i Sveriges riksdag.
Fru talman! Vi vet att de här frågorna inte är precis så givna. Av finansministerns svar förstår man att den svenska regeringen i förhandlingarna inte avser att kräva något undantag på denna punkt. Jag vill erinra om att både Danmark och England har krävt undantag och också fått det. Det är därför som man undrar litet grand vad det beror på att det finns en skillnad i inställningen. Jag tycker faktiskt att finansministern bör klargöra varför man inte kräver ett undantag här. Det skulle innebära en betydligt bättre position för oss att ha en verklig valfrihet. Jag uppfattar det trots allt så att den valfrihet som vi har kanske är mer formell än reell. Jag vill också begagna det här tillfället att ta upp en fråga som har samband med detta. Det rör sig om den finansiella situationen. Ett medlemskap för svensk del skulle kosta ungefär 20--22 miljoner kronor per år. Vi får en minskning av skatteinkomsterna på grund av ett eventuellt medlemskap i EU. Det kan beräknas till 30--40 miljarder kronor. Jag vill därför fråga finansministern: Hur avser finansministern att finansiera detta på kort sikt? Jag känner till svaren om dynamiska effekter och sådant. Så jag behöver inte höra någonting om de dynamiska effekterna, utan jag vill faktiskt ha ett litet mera handfast svar på hur man tänker finansiera detta.
Fru talman! Finansministern gav naturligtvis mycket svävande svar på frågan när valutaunionen skulle kunna förverkligas. Det förstår jag. Men eftersom nu valutaunionen är grunden för den europeiska unionen, följer därav också att det är ganska orealistiskt i dag att se en europeisk union förverkligad inom den tid som vi kan överblicka. Många har ju sagt, även Jacques Delors, att det utan en valutaunion aldrig kan bli en europeisk union. Sedan vill jag fråga om räntan. Det var tydligen oklart vad jag hade menat. Finansministern sade att om vi hade haft en valutaunion i höstas, skulle räntan ha avspeglat hela Europas samlade politik. Det är just där knuten ligger. Det finns länder i Europa som har 4 % inflation, det finns de som har 20 % inflation. Hur finner man en ränta som passar både där inflationen är på 4 % och där den ligger på 20 %? Det går helt enkelt inte utan att man undanröjer alla olikheter i industriell infrastruktur mellan de 16 länderna. Annars har man bara avsagt sig räntevapnet. Det kommer att ta sig uttryck i andra saker, t.ex. arbetslöshet, om vi inte kan använda de medel som vi har i dag. Det är illa nog i dag, men det kommer att bli värre den dag vi inte längre kan använda räntevapnet.
Fru talman! Angående Hans Göran Francks frågor: Sverige har icke begärt något undantag -- det vet säkert Hans Göran Franck också -- vad beträffar medlemskap i EMU. Jag kan citera vad Europaministern deklarerade här i riksdagen för en knapp månad sedan, en uppfattning som också har stöd hos en bred majoritet i riksdagen: ''Sverige vill delta i den framväxande Ekonomiska och Monetära Unionen . Gemensamma ansträngningar för att uppnå monetär stabilitet är en viktig förutsättning för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Den senaste tidens oro på valutamarknaderna och de räntechocker som har drabbat många länder, inklusive Sverige, har understrukit behovet av ett närmare ekonomiskt och monetärt samarbete för att främja monetär stabilitet. Sverige är angeläget att bidra till utformningen av EMU redan före medlemskapet. Ett slutligt svenskt ställningstagande avseende övergången från den andra till den tredje fasen kommer att göras i ljuset av den fortsatta utvecklingen och i enlighet med bestämmelserna i fördraget.'' Detta har resulterat i att vi inte begär något undantag. Det är mycket viktigt att vi i Sverige inte nedvärderar det svenska parlamentets rätt att fatta beslut. Om vi skulle ha gjort olika deklarationer etc. och försökt att få EG att acceptera ditt eller datt i den svenska beslutsprocessen, tycker jag att detta hade inneburit en indirekt nedvärdering av den svenska riksdagens rätt att fatta självständiga beslut. Det är mycket viktigt att vi tar den rätt som vi har. Vi skall inte slänga bort den genom att låtsas att det är nödvändigt att tala om det ena, det andra eller det tredje för EG, utan övergången från den andra till den tredje fasen är och skall vara föremål för ett beslut i Sveriges riksdag. Det är vår rätt att ha det så. Denna rätt skall vi väldigt noga slå vakt om. Jag råkar tycka att det är ganska angeläget att vi i Sverige tar oss de rättigheter som vi har. Frågan om hur vi skall finansiera den budgetbelastning som uppkommer vill jag faktiskt inte svara på ännu, därför att vi inte vet exakt hur stor den är och än mindre vilken infasning som kommer att bli resultatet av förhandlingarna. Det skulle vara att försämra vår förhandlingsposition att tala om hur ett visst belopp skall finansieras. Det kan då uppfattas så, att vi under alla omständigheter är beredda att betala det beloppet. Det är angeläget att få en infasning över en period, eftersom fördelarna med strukturprogram och annat inte kommer på en gång utan successivt. För att få ett så bra förhandlingsresultat som möjligt vill jag faktiskt inte besvara Björn von der Eschs fråga. Björn von der Esch sade att det är oklart med valutaunionen inom den tid som vi kan överblicka -- jag tror att jag citerade korrekt. Jag vet inte vilken tid Björn von der Esch kan överblicka, men jag tycker att man skall ha blicken spänd ganska långt fram för att kunna försäkra sig om att den förväntade utvecklingen blir den bästa möjliga för Sverige. Jag tror, som jag nu har sagt ett par gånger, att det för Sverige och för jobben här är viktigt hur den monetära ekonomiska unionen ser ut och vilken beslutprocess som Sverige väljer när det gäller att gå över från den andra till den tredje fasen. Beträffande räntepolitiken är det naturligtvis alldeles riktigt som Björn von der Esch sade, att det kan bli stora problem om länderna har väldigt olika inflationstakter. Av detta skäl tillämpar man den s.k. kravlistan innan något land ges rätt att vara med i EMU. Den råkar sammanfalla med de krav som enligt min uppfattning är helt nödvändiga att uppnå för att få en god sysselsättningsutveckling i vårt land, så att arbetslösheten minskar, och för att få fram fler riktiga jobb. Det skulle vi aldrig klara med en våldsamt hög inflation, men då skulle inte heller något medlemskap i EMU vara aktuellt. Därför känner jag inte igen konflikten mellan möjligheten att använda ekonomisk-politiska medel i Björn von der Eschs värld och den värld som jag upplever vara den realistiska. Användandet av de olika ekonomisk-politiska medlen leder i samma riktning: Det vi vill göra för att skapa tillväxt och flera jobb här i Sverige är också det som framöver ger oss en rätt att, om vi vill, vara med i EMU.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om regeringen ämnar verka för att de iranska organisationerna i Sverige meddelas vilket slags aktiviteter de utvisade diplomaterna bedrivit gentemot iranska flyktingar i landet. Regeringen ser mycket allvarligt på den verksamhet som vissa iranska diplomater ägnat sig åt, och vi har visat det genom att vi nyligen förklarat tre av dem icke önskvärda i landet. Vi ger därmed en klar signal att dessa aktiviteter inte är förenliga med uppdrag som diplomat i Sverige. Det är också en signal att verksamheten strider mot den syn vi har här i landet på det skydd som flyktingar skall kunna räkna med. Det är inte möjligt för regeringen att lämna organisationerna närmare information om vad som förekommit, eftersom åklagaren nu genomför en förundersökning i brottmål beträffande andra inblandade. Uppgifter i sådana ärenden är skyddade av sekretesslagen. Jag tror att det bästa skydd flyktingorganisationerna kan få är att polisen har ögonen på flyktingspionage och ingriper mot dem som sysslar med det samt att diplomater som ägnar sig åt sådan verksamhet får lämna landet. Så har skett i detta fall. Det är en tydlig markering till dem som missbrukar sin diplomatiska status här i Sverige. Jag är övertygad om att flyktingarna och deras organisationer är bäst betjänta av ett sådant agerande.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag tycker att det är bra att regeringen har handlat som den har gjort och utvisat diplomaterna, med tanke på den verksamhet som de har bedrivit. Med tanke på vad regimen i Iran och dess diplomatiska representanter representerar i ondska och hänsynslöshet vore kanske det enda riktiga att upphöra med eller i varje fall frysa de diplomatiska förbindelserna med denna regim tills vidare. Jag förstår att sekretessen till följd av den pågående förundersökningen utgör ett problem. Jag tror ändå att det skulle vara av värde att de människor som är utsatta för denna diplomatiska närgångenhet på något sätt kunde varnas. Jag förstår svårigheten i det, men jag vill ändå hävda att det borde finnas former för att varna dessa flyktingar. Det säger jag inte minst med tanke på att regimen i Iran som bekant inte drar sig för att döda de människor som man bedömer som misshagliga. Det sker oavsett i vilket land dessa människor befinner sig. Det gäller bl.a. iranska flyktingar, men det gäller också andra personer. Vi känner till hur regimen bär sig åt från fallet Salman Rushdie. Man har inte bara uttalat en dödsdom mot Salman Rushdie, utan också mot dem som stöder Rushdies rätt att skriva böcker och uttrycka sig kritiskt om regimen i Iran.
Herr talman! Jag har redan i mitt svar till Bertil Måbrink understrukit hur allvarligt regeringen ser på denna typ av verksamhet. Det är också därför vi har agerat med fasthet och bestämdhet i frågan. Det kommer vi att göra fortsättningsvis när sådana här företeelser uppmärksammas. Jag vill också understryka att flyktingar som känner sig hotade i Sverige bör ta kontakt med polisen. Det är polisen som bedömer om någon löper risk att utsättas för brott och därmed har att vidta åtgärder mot detta. Jag vill påpeka för Bertil Måbrink att förundersökningssekretessen också medför att polisens spaningsmetoder skyddas från insyn av motsidan.
Herr talman! Som jag sade tidigare förstår jag att sekretessen skapar problem. Jag sade också att jag tycker att man skall avbryta förbindelserna med regimen. Man skall inte använda den metoden när som helst. Men regimen i Iran skiljer sig faktiskt så markant från andra regimer att det vore befogat att överväga om inte det effektivaste medlet vore att avbryta eller åtminstone frysa ned förbindelserna till en nivå som ligger väldigt nära ett avbrytande.
Herr talman! Jag håller mig till den nog så viktiga fråga som Bertil Måbrink har väckt och som jag har besvarat.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om regeringen avser ta några initiativ till internationella påtryckningar på den israeliska regeringen för att få den att följa tidsschemat för det s.k. 13-september-avtalet om begränsat palestinskt självstyre. Israel och PLO i Washington den 13 september enades parterna om att inom två månader efter ikraftträdandet, dvs. senast den 13 december, sluta ett avtal om ett påbörjande av israeliskt militärt tillbakadragande från Gaza och Jeriko. Detta tillbakadragande skall vara avslutat senast fyra månader efter undertecknandet av avtalet, med andra ord den 13 april. Därutöver skall avtalet innehålla en rad andra arrangemang. Som exempel kan nämnas överförande av befogenheter från israeliska myndigheter till palestinska organ och definierande av maktbefogenheter för dessa. Frågan skall ses mot bakgrund av premiärminister Rabins uttalande nyligen att uppnåendet av ett tydligt avtal är det som är angeläget i de pågående förhandlingarna -- inte fasthållandet vid ett visst datum. Samtidigt som den israeliske premiärministern skall ha framhållit att det vore bättre att om så krävdes ägna ytterligare en eller ett par veckor åt att få till stånd ett sådant avtal, underströk han att förhandlingar nu pågår i syfte att nå en överenskommelse den 13 december. Under besöket i Stockholm framkom att PLO ledaren Yassir Arafat kände betydande oro över den israeliska inställningen i denna fråga, liksom över vad man på PLO-håll uppfattade som en vilja på israelisk sida att använda ordet omgruppering i stället för tillbakadragande i fråga om trupperna i Herr talman! Den principdeklaration som PLO och Israel undertecknade i september har tillkommit mot bakgrund av årtionden av väpnad konflikt och djupa motsättningar. I och med handslaget i Washington togs ett avgörande steg framåt i fredsprocessen. I det fortsatta tålamodskrävande arbetet med att skapa en förtroendefull atmosfär mellan parterna spelar omvärldens politiska stöd åt förhandlingarna, samt dess bistånd till den ekonomiska och sociala utvecklingen i de ockuperade områdena, en avgörande roll. Därför ägnar det internationella samfundet, nu liksom tidigare, den arabisk-israeliska fredsprocessen den största uppmärksamhet. Omvärldens aktiva stöd tar sig många olika uttryck: USA fortsätter t.ex. sin skytteldiplomati, och inom ramen för den multilaterala delen av fredsprocessen pågår regelbundna möten i de fem arbetsgrupperna. Arbetet i dessa kommer förhoppningsvis att leda fram till konstruktiva och konsoliderande lösningar som är förutsättningen för en bestående fred i regionen. Sverige har länge sökt medverka till en fredlig lösning av konflikten i Mellanöstern. Vi är en av de största biståndsgivarna. Förra veckan beslöt regeringen om ytterligare bidrag till palestinierna. Vi är också aktivt engagerade i samtliga fem multilaterala arbetsgrupper. Det avgörande ansvaret för hur de fortsatta förhandlingarna skall föras vilar nu på parterna själva. Det är på dem det ankommer att finna lösningar på de svårigheter som oundgängligen vidhäftar denna komplicerade process. Därför noterar jag med tillfredsställelse premiärminister Rabins uttalade ambition att nå ett avtal den 13 december och hans vilja att i det syftet fortsätta förhandlingarna. Det är utomordentligt angeläget att parterna själva kan nå fram till de lösningar som behövs för att septemberdeklarationens intentioner skall kunna förverkligas.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag är överens med utrikesministern om att det är en viktig överenskommelse som har kommit till stånd mellan palestinier, PLO, och Israel. Både utrikesministern och jag vet att det finns krafter både bland palestinierna och inom Israel som på alla sätt försöker att torpedera överenskommelsen. Det är därför oroande, och det är därför som jag också har ställt frågan, att Israels premiärminister i slutet av förra månaden uttalade att den 13 december inte är ett heligt datum för israelerna att påbörja utrymningen av Gaza och Jeriko. Vi kunde genast se resultatet, att de fundamentalistiska krafterna på båda sidor stärktes i sitt motstånd mot den här överenskommelsen. Man trappade upp våldet ganska kraftigt. Vi kan också läsa i tidningarna i dag om hur man från båda sidor skjuter ihjäl folk. Islamiska fundamentalistiska rörelser såsom de bekanta Hamas och Jihad liksom andra militanta grupper inom PLO kunde utnyttja uttalandet till sin fördel. De sade ungefär så här: Judarna kommer aldrig att acceptera en palestinsk stat. Därmed trappades våldet upp. De fundamentalistiska krafterna på den israeliska sidan kunde i sin tur utnyttja den tilltagande spänningen till att trappa upp våldet mot palestinierna, främst på Det är därför så viktigt att den 13 december gäller också i fortsättningen, och att man påbörjar arbetet med att få fram det här avtalet. Visst är det internationella samfundet i det sammanhanget viktigt för det avgörande beslutet.

Herr talman! Genomförandet av Washingtonöverenskommelsen blir naturligtvis en mycket svår process. Detta var ju även parterna medvetna om mot bakgrund av årtionden av fiendskap och även det fortsatta våldet som naturligtvis både är fruktansvärt i sig och ett ständigt hot mot fredsprocessen. Just mot den bakgrunden måste det internationella samfundet hela tiden uttrycka sitt stöd och vara beredda att ställa upp med ekonomiska bidrag. Vid det besök som gjordes av Yasser Arafat och Hanan Ashrawi underströks bl.a. behovet av engagemang, ekonomiskt stöd och ekonomiska bidrag. Jag vill säga att det dock icke var en begäran om direkt inblandning i de besvärliga samtalen som även under Sverigebesöket fördes i Kairo. Det är väldigt viktigt att den svåra implementeringsfasen sköts av parterna själva, eftersom massor av konkreta beslut skall fattas som innebär att självständigheten och självbestämmandet i dessa områden övergår i palestinsk hand. Det är en del av den process där förtroendet måste byggas upp och där även palestinskt självbestämmande hela tiden måste byggas upp till konkreta beslut.
Herr talman! Vi är helt överens om detta. Men det är ju inte bara en fråga för de två parterna. Det är klart att det är de som skall föra de konkreta förhandlingarna och komma överens. Men nog är det väl fråga om en angelägenhet också för övriga världen, inklusive Sverige och utrikesministern, om man nu ser att de reaktionära, fundamentalistiska krafterna kommer att försöka påverka på ett sätt så att hela processen försvåras, vilket kan leda till att ingenting händer. Om man gör denna bedömning, vilket jag tror att man kan göra eftersom det just nu finns en sådan risk i den farliga situation som nu råder, kan man naturligtvis på ett lämpligt sätt uttala sin oro och påpeka att det nu är väldigt angeläget att processen fortsätter och att inte de fundamentalistiska krafterna på någondera sida skall ha någon som helst möjlighet att torpedera den. Det handlar naturligtvis om att trampa rätt i en svår situation, men det finns ju även från utrikesministerns sida möjlighet att blanda sig i på ett bra sätt.
Herr talman! Självfallet är det så som Bertil Måbrink säger, att det internationella samfundet hela tiden måste visa sitt engagemang och sin uppbackning. Detta måste parterna känna. Jag tror dock att vi skall inse att det just nu är oerhört väsentligt att parterna tar dessa konkreta steg och fattar dessa konkreta beslut.

Herr talman! Berndt Ekholm har frågat mig om regeringen är beredd att medverka till att finna vägar för att ge PLO-kontoret i Stockholm ekonomiskt stöd mot bakgrund av dess finansiella bekymmer. Jag är medveten om PLO-kontorets finansiella svårigheter. Organisationen informerade mig redan i våras om avsikten att av budgetskäl minska sin omfattande utrikesrepresentation. Av princip finansierar emellertid inte Sverige andra länders beskickningar eller främmande organisationers informationskontor i Sverige. Däremot lämnar Sverige omfattande ekonomiskt bistånd till palestinierna genom andra kanaler. Nyligen beslutade regeringen att höja årets bistånd med 30 %, eller 50 miljoner kronor, till 225 miljoner kronor. Det placerar Sverige bland de större bidragsgivarna till palestinierna. Syftet med det svenska biståndet är att stärka fredsprocessen och bidra till den ekonomiska och sociala utvecklingen på de ockuperade områdena. Det är regeringens uppfattning att det svenska biståndet bäst kommer palestinierna till godo om det, som nu är fallet, kanaliseras genom den nyligen etablerade Världsbanksfonden, genom etablerade FN-organisationer, bl.a. UNWRA, samt olika bilaterala stödåtgärder.
Herr talman! Jag vill först tacka utrikesministern för svaret, som dock inte ger någon egentlig öppning på just min fråga. Jag är medveten om att vi av princip inte finansierar andra länders beskickningar. Det förefaller vara en rimlig princip. Men det finns också undantag från den principen. Om jag inte minns alldeles fel har Sverige genom stöd finansierat ANC:s informationskontor i den exceptionella situation som har varit i Sydafrika. Sverige har under en mycket lång tid spelat en mycket aktiv roll i Palestinafrågan. Det är viktigt att vi fortsätter att göra det. Vi kan förvänta oss ett omfattande bistånd, delvis redovisat av utrikesministern, för att hjälpa palestinierna i den nya situation som nu inträder. Det behövs kontaktkanaler. Vi behöver också få ut information från palestinierna i det svenska samhället. Jag kan tänka mig att det blir en mycket bred aktivitet framöver när det gäller kontakter med och stödinsatser för palestinierna. Vi behöver helt allmänt visa vårt stöd. Jag tycker att Palestinafrågan har en mycket tydlig likhet med händelserna i Sydafrika tidigare. Man kan göra jämförelser mellan PLO och ANC. Från det perspektivet kan jag inte förstå vad det är som hindrar Sverige från att göra ett undantag från principen och behandla PLO-kontoret på samma sätt som ANC:s informationskontor. Jag vill ställa en fråga till utrikesministern om det.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att det har gjorts ett undantag i fråga om ANC-kontoret. Jag menar dock att Berndt Ekholms ordval är helt adekvat, dvs. att det varit ''en exceptionell situation''. Apartheidpolitiken i Sydafrika har betraktats såsom varande alldeles speciell, och det har lett till exceptionella internationella åtgärder, även exceptionella svenska åtgärder. Vi införde sanktioner trots att det icke fanns något beslut i FN:s säkerhetsråd som grund för detta. Vad gäller PLO finns det betydande fördelar med det svenska biståndet, från PLO:s synpunkt, och jämfört med en del annat internationellt bistånd som nu utlovas. Det är ett rent gåvobistånd, det finns tillgängligt i dag och kommer att finnas tillgängligt i morgon och det når palestinierna. Vi har även byggt upp ett bilateralt bistånd till palestinierna, vilket inte så många andra länder har gjort. På det sättet ger vi ett mycket bra bistånd till palestinierna, som de har nytta av nu.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att vi ger ett i allt väsentligt bra bistånd. Men nu har vi en speciell fråga här i Sverige, en akut situation, och vi har att hantera den här. Det gäller helt enkelt PLO kontorets överlevnad i Sverige. Det gäller inte bara Sverige, utan hela Norden och den roll som det spelar här. I samband med fredsprocessen tycker jag inte att det är orimligt att hantera PLO-kontoret på samma sätt som man hanterade ANC-kontoret. Samtidigt måste jag kunna ställa denna fråga till utrikesministern: Finns det inga andra kanaler som regeringen kan använda sig av för att ge ett stöd, utan att det blir ett direkt stöd till PLO-kontoret?
Herr talman! Jag har inget annat svar till Berndt Ekholm än det jag har gett. Vi skall också notera att palestinierna just nu är på väg in i en situation där självstyrelse upprättas för dem. Sverige ger ett omfattande bistånd. Palestinierna borde ha möjlighet att prioritera sina egna resurser.
Herr talman! Det är riktigt att PLO får ganska många miljoner. Även om jag konstaterar att regeringen före fredsavtalet skar ner biståndet till palestinierna, är situationen nu mycket positiv när det gäller anslagen. Det pekas också i svaret på FN organisationer och bilaterala stödåtgärder. Just när det gäller PLO-kontoret kanske det skulle kunna finnas vägar där det var möjligt att med andra anslagna medel, via svenska organisationer, t.ex. fredsorganisationer, ge det akuta stöd som PLO behöver för att kunna behålla sitt kontor här i Stockholm och därmed serva Norden. Det kan väl inte vara alldeles omöjligt att hitta sådana vägar. Jag vill gärna finna öppningar för att lösa en angelägen fråga.

Herr talman! Det verkar som om den ekonomiska situationen efter Gulfkriget -- man kan tycka si och så om orsakerna till det -- är så allvarlig att PLO inte klarar att finna pengarna till detta. I så fall skulle inte situationen i Stockholm vara så som den är. Jag kan aldrig drömma om att PLO utnyttjar den svenska solidariteten. Jag tror faktiskt att den ekonomiska situationen är så allvarlig att PLO helt enkelt inte klarar att hantera kontoret här. Vi som känner att det är viktigt med fredsprocessen och som känner för palestinierna vill på allt sätt anstränga oss för att hitta en lösning, så att resultatet inte blir att PLO måste stänga informationskontoret. Det skulle vara negativt också för svensk politik och den debatt som vi för om den palestinska situationen. Det är min önskan att man till varje pris försöker hitta en lösning.
Herr talman! Återigen: Vi har ökat vårt bistånd med 50 miljoner kronor, och jag tycker nog att palestinierna själva skall bestämma om sin utrikesrepresentation.

Herr talman! Lennart Rohdin har frågat mig om det inte är hög tid att kräva FN-sanktioner mot Kroatien. Som skäl anför Lennart Rohdin att en kroatisk storoffensiv inleddes i Bosnien i april i år med direkt stöd från regimen i Zagreb. Herr talman! Även om jag har invändningar mot ordvalet, framför allt ordet ''storoffensiv'', delar jag Lennart Rohdins kritiska bedömning av Kroatiens politik i Bosnien. Jag har också framfört mina åsikter direkt till den kroatiska regeringen, senast vid mitt besök i Zagreb den 24 november. Sverige anser att den bosnisk-kroatiska armén bär det huvudsakliga ansvaret för att den muslimsk/kroatiska alliansen bröt samman. Hercegovina och försöket att tvinga den bosniska armén till underkastelse inom detta område var ett stort misstag. Som stöd för sitt handlande åberopade HVO, felaktigt, att den s.k. Vance--Owen-planen exklusivt tilldelade de bosniska kroaterna vissa områden. Tyvärr har HVO också satt i gång en omfattande etnisk rensning av bosniska muslimer från områden som kontrolleras av HVO. Det är också min uppfattning att Kroatien -- även om man inte i alla avseenden kan säga att HVO fullt ut styrs från Zagreb -- hade kunnat sätta HVO under betydligt hårdare tryck för att ändra dess politik. Trovärdiga uppgifter talar också om att reguljära kroatiska förband deltar i striderna i Denna förödande politik har inte bara stärkt den serbiska sidan i Bosnien, utan kan också i förlängningen avsevärt försvåra Kroatiens ambitioner att återupprätta sin suveränitet över de FN-kontrollerade områdena i Kroatien. Man har själv satt ett dåligt exempel för hur Krajinaproblematiken kan komma att lösas. Under senare tid har den internationella kritiken mot Kroatien ökat. Allt fler länder nämner möjligheten av sanktioner. Det förefaller som om Kroatien på sista tiden också tagit visst intryck av den växande internationella opinionen. En stor del av den bosnisk-kroatiska ledningen har bytts ut; antagligen genom Kroatiens direkta ingripande. Kroatien måste vara medvetet om att dess politik i Bosnien betydligt har minskat den internationella sympati som landet erhöll i samband med den serbiska aggressionen under kriget 1991. Kroatien måste ta sitt ansvar för fredsprocessen. Detta innebär att Kroatien måste, för det första, utnyttja sitt inflytande för att stävja HVO:s uppträdande i Bosnien och, för det andra, avstå från att söka en militär lösning på Krajinakonflikten. Endast så kan Kroatien undvika att frågan om sanktioner på allvar aktualiseras.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Finns det något som kännetecknar det internationella samfundets och särskilt Europas agerande i konflikten i det forna Jugoslavien, så är det att fel saker görs vid fel tidpunkt. Därigenom har Europa direkt medverkat till att förvärra det som sker. Det hade möjligen varit begripligt om det berott på okunnighet och förvirring. Det är ju innebörden av de dimridåer som regeringar med mediernas benägna hjälp sprider om hur svårt det är att förstå vad som sker, om att folken på Balkan har en historisk benägenhet att ta kål på varandra under de mest bestialiska former. Det finns förvisso gott om historiska exempel, men glöm inte att de europeiska stormakterna vid dessa tillfällen också har varit djupt involverade, genom sitt spel för att kontrollera maktbalansen i Europa -- precis som i dag. Europas och därmed FN:s handlingsförlamning är ett resultat av djup oenighet och misstro mellan Storbritannien, Frankrike, Tyskland och i någon mån Ryssland. Det är dags att sluta hymla. FN:s sanktioner mot Serbien-Montenegro var på sin plats. De är det i än högre grad i dag. Sakta ser vi också hur sanktionerna, trots att alltför många har hjälpt till att hålla hålen tillräckligt stora i nätet, nu börjar få reell effekt. Då -- precis då -- går EG ut och lockar Milosevic med lättade sanktioner för en eftergift om någon procent land. Den demokratiska fredsoppositionen i Belgrad är förtvivlad. Kunde Milosevic ha fått en bättre gåva av sina beskyddare i London och Paris, när han om någon vecka går till parlamentsval? I dag är Kroatien genom regimen Tudjman lika ansvarigt för folkmordet i Bosnien. Ingen har på allvar försökt dementera uppgifterna om att Milosevic och Tudjman redan före kriget gjort upp om att dela Bosnien. Vad ger det för signal till Tudjman att omvärlden inte agerar konsekvent? Den demokratiska fredsoppositionen i Kroatien går klart emot Tudjmans agerande i Bosnien. De ser hans politik där som en nationell katastrof. Skall vi lämna dem i sticket, precis som vi gjort med de demokratiska krafterna i Belgrad? Och hur skall de få någon trovärdighet hos sina serbiska landsmän, när Milosevic enkelt kan visa hur partiskt FN uppträder inför samma krigsförbrytelser?
Herr talman! Jag vill understryka att sanktionerna mot Serbien-Montenegro ännu inte hävts. Sverige fortsätter, även om vi har lämnat ESK ordförandeskapet, att försöka att verka för att upprätthålla saktionernas effektivitet. Vi tycker att detta är mycket väsentligt, därför att det är det enda -- om man nu skall uttrycka det så -- effektiva vapen som världssamfundet har mot Serbien Montenegro, eller åtminstone ett av de verkligt effektiva vapnen. Bl.a. beslöt ESK:s ministermöte i Rom att det inom ESK:s ram kommer att kallas till en konferens för att utröna och diskutera hur man skall kunna hjälpa grannländerna, som drabbas hårt av sanktionsregimen. Detta möte kommer nu att äga rum i ESK:s regi. Det är också ett initiativ för att upprätthålla sanktionsregimen. Sedan måste jag göra en invändning mot Lennart Rohdins beskrivning. Jag vänder mig inte emot att man säger att det internationella samfundet har misslyckats eller att det har varit svårt att nå enighet, att det har varit beslutsvånda och allt möjligt. Men jag betonar starkt att vi aldrig får ta bort ansvaret från krigsherrarna när det gäller den serbiska och även den kroatiska aggressionen när de så har ägt rum och från dem som har begått krigsförbrytelser. Det ansvaret får vi aldrig ta bort genom att hela tiden peka på det internationella samfundet.
Herr talman! Jag delar helt utrikesministerns uppfattning i det avseendet. Jag vill också säga att det i svaret fanns flera klara uttalanden som jag hälsar med glädje. Jag vill ändå peka på det som jag försökte framhålla, nämligen att det som sker i f.d. Jugoslavien sker i direkt samspel med omvärlden. Jag drar mig ibland för att kalla det misslyckande från omvärlden, därför att det inte är ett misslyckande, utan det är en medveten politik från olika aktörer på det internationella planet som medverkar till att konflikten inte har kunnat lösas på ett anständigt sätt. Även om jag kanske inte väntar mig något svar, vill jag ändå ta upp en fråga med utrikesministern. Det står i svaret: ''Allt fler länder nämner möjligheten av sanktioner.'' Jag hoppas att det inte dröjer alltför länge innan Sverige också gör det. Avslutningsvis säger utrikesministern att endast om kroaterna agerar i enlighet med vad utrikesministern säger kan man undvika att frågan om sanktioner på allvar aktualiseras. Det tog mindre än två månader för FN att besluta om sanktioner mot Serbien. Det har gått åtta månader med samma typ av aktioner från kroatisk sida utan att någonting har hänt. Det får inte dröja alltför länge.
Herr talman! Förhoppningen måste ju vara att de mycket klara uttalanden som görs från olika aktörer inom det internationella samfundet inklusive Sverige -- jag hade själv möjligheten att ta upp massakern i Bosnien direkt med president Tudjman -- påverkar den kroatiska politiken. Det finns också tecken på detta. Vi måste ändå göra en skillnad mellan Belgrads agerande och Zagrebs agerande. Det finns en betydligt större lyhördhet hos kroaterna för vad det internationella samfundet tycker. Det finns en önskan hos dem att tillhöra det internationella samfundet. Vi måste alltså göra en betydande skillnad mellan Belgrad och Zagreb i detta hänseende.
Herr talman! Jag kan inte se någon anledning att göra någon som helst skillnad mellan Zagreb och Belgrad när det gäller deras ansvar för Bosnien och vad de har för sig. Det finns en skillnad i uppträdandet. Serbien har redan isolerats och fullständigt ställts utanför världssamfundet. Kroatien hoppas fortfarande att slippa utsättas för detta, med förmodligen ganska goda förhoppningar, som det verkar. Därför anstränger man sig naturligtvis från kroatisk sida för att undvika att hamna i en sådan situation. Det långhalande som vi sett från serbisk sida när det gäller ständiga försök till överenskommelser om transporter av humanitärt bistånd och annat är man mästare på även i Zagreb. Det är viktigt att komma ihåg att vi inte heller får förråda de demokratiska krafterna i Serbien och Kroatien. Dessa är lika upprörda i Zagreb som i Belgrad över det som deras regimer gör. Vi sviker dem genom att inte tala ut.
Herr talman! Även om kroater begår fruktansvärda illdåd i Bosnien och bosnienkroaterna bedriver en oacceptabel politik, vill jag ändå göra en skillnad mellan den serbiska aggressionen och den politik som bedrivs av kroaterna. Jag tycker att det finns en betydande skillnad.

Herr talman! Jag hade tillfälle att vara på de kroatiska socialliberalernas partikongress för några veckor sedan. Deras partiledare hymlade inte om vad den kroatiska oppositionen anser om sin regims politik i Bosnien.
Herr talman! Det är alldeles utmärkt, tycker jag, och jag har en känsla av att det finns mer utrymme för de oppositionella krafterna i Zagreb än vad det finns i Belgrad.

Herr talman! Lennart Rohdin har frågat mig vad Sverige gör bilateralt och multilateralt i t.ex. FN och ESK för att den förra jugoslaviska republiken Makedonien skall kompenseras för effekterna av Samma fråga ställdes i riksdagen i förra veckan av Lennart Rohdin, och jag ber att få hänvisa till det svar som gavs av statsrådet Alf Svensson. Jag vill här igen i all korthet erinra om att delningen av Jugoslavien och sanktionerna mot Serbien och Montenegro har försämrat den redan tidigare svaga ekonomin i den förra jugoslaviska republiken Makedonien. Regeringen i Skopje har emellertid utarbetat ett ambitiöst reformprogram, och så snart frågan om utestående krediter lösts har Internationella valutafonden och Världsbanken utlovat finansiellt stöd. Det möte som hölls i fredags i stödgruppen för Makedonien resulterade i utfästelser på drygt 30 miljoner US-dollar. Sverige deltog i detta möte, och för närvarande pågår överväganden om hur vi skall kunna bidra till stödgruppen. I förra veckan beslutades vid ESK:s ministerrådsmöte i Rom -- det har jag redan nämnt i ett tidigare svar till Lennart Rohdin -- att ett möte skall inkallas för att dryfta hur de länder som ligger nära Serbien och Montenegro och följaktligen drabbas av sanktionerna skall kunna bistås. Detta möte kommer att äga rum redan före januari månads utgång. Man skall bl.a. identifiera lämpliga internationella projekt för de berörda staterna. Montenegro får naturligtvis olyckliga ekonomiska konsekvenser för grannländerna. Vi får emellertid inte glömma att syftet med sanktionerna är att bidra till att skapa förutsättningar för en fredlig lösning i det forna Jugoslavien. Från svensk sida anser vi det vara ytterst angeläget att sanktionerna efterlevs. I går antogs i FN:s generalförsamling med enhällighet en resolution som uppmanar till stöd för de länder som drabbas av sanktionerna mot Serbien och Montenegro. I anslutning till en FN-appell i höstas om stöd till f.d. Jugoslavien anslog regeringen 40 miljoner kronor i förra veckan till UNHCR. Det ankommer nu på UNHCR att fördela flyktinghjälpen på berörda länder. Den förra jugoslaviska republiken Makedoniens andel av motsvarande svenska bidrag förra året var 12,5 miljoner kronor. Republiken får också svensk humanitär hjälp genom FN och Röda korset. Avslutningsvis kan jag åter nämna att det sedan en knapp månad finns ett svenskt generalkonsulat i Skopje. Konsulatet har till uppgift att främja de bilaterala förbindelserna bl.a. på handelsområdet.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Statsrådet Alf Svensson svarade alltså för en vecka sedan på två frågor från mig, först om svenskt bistånd till republiken Makedonien för att medverka framför allt i ansträngningarna att lyfta av den unga republiken dess andel av det forna Jugoslaviens skulder till Världsbanken. Det är en förutsättning för att nå en överenskommelse med Valutafonden som syftar till en rekonstruktion av landets ekonomi. Alf Svenssons svar tolkar jag positivt. Det är i sig en förutsättning för att landet inte skall sjunka ned i ekonomisk och social instabilitet, vilket skulle kunna dra in även detta hittills stabila element på Balkan i den fruktansvärda konflikt som råder. Makedonien har traditionellt varit ett attraktivt byte för aggressiva grannar i alla väderstreck. Traditioner har visat sig lätta att återuppväcka på Balkan. Min andra fråga -- ursprungligen ställd till utrikesministern -- svarade statsrådet Alf Svensson egentligen inte på, varför jag har ställt den igen. Jag har fått ett utförligare svar i dag. Republiken Makedonien har drabbats hårdare av FN:s sanktioner mot Serbien-Montenegro än något annat land. Dess ytterst utsatta ekonomiska och sociala läge utsätts därigenom för ytterligare svåra påfrestningar. Enligt FN-stadgans artikel 50 kan kompensation utgå i sådana fall. Säkerhetsrådet har i en resolution den 18 juni uttalat sig i samma riktning. Ingenting har skett ännu. Sverige har inte heller när det gäller Makedonien något huvudansvar. Men vi har traskat patrull efter EG när det gällde erkännande av republiken Makedonien. Vi utsätter Makedonien för påtryckningar att medverka till att deportera avvisade asylsökande från Sverige till Kosovo, vilket är mycket känsligt i ett land där kanske en tredjedel av befolkningen utgörs av just albaner. Vi kritiserar Makedonien för att inte strikt följa FN:s sanktioner mot Serbien. Som framgick i Svenska Dagbladet nyligen utsätts handel med Makedonien för orimliga chikaner av svenska tullmyndigheter. Det är därför rimligt att ställa frågan vad Sverige gör aktivt för att bistå. Jag tolkar svaret som att det åtminstone händer saker inom ESK. Men det är FN som har fattat beslut om sanktionerna. Det måste hända något i FN också.
Herr talman! Jag redovisade i mitt svar att FN:s generalförsamling nu har antagit en resolution som uppmanar till stöd för de länder som drabbas. Jag tycker att det är bra. Det kan också användas som ett argument på det möte som nu skall hållas i ESK:s regi, att denna resolution är antagen. När jag lyssnar på Lennart Rohdin kan jag få en känsla av att man i Skopje inte tyckte att Sverige är ett engagerat land. Jag tror att man tycker raka motsatsen. Jag träffade också utrikesministern från Vi har den nordiska bataljonen på plats på gränsen mellan Serbien och Montenegro. 300 svenskar ingår i den. 300 amerikanska soldater står under svenskt befäl vid sidan av de nordiska bröderna. Vi har medverkat vid inrättandet av en ESK-mission i Skopje. Jag har ofta haft sändebud på plats i Skopje. Vi hade såväl minoritetskommissarien Max van der Stoel som den svenske ambassadören Pierre där, för att diskutera sambandet med de svåra händelserna kring den albanska minoriteten. Detta fick ett mycket skickligt omhändertagande av den makedoniska regeringen. Vi har, som sagt, ett generalkonsulat i Skopje. Vi ställer upp för att hjälpa FYROM, som jag har nämnt. I fredags var vi med i stödgruppen. Vi kommer nu att överväga vad vi kan göra. Jag tycker att vi för en aktiv politik i denna fråga.
Herr talman! Jo då, det tar sig. Jag vill fortfarande framhäva att sanktionerna är något som har beslutats om i FN, och i FN händer det inte någonting. Jag hävdar inte att Sverige har huvudansvaret, men jag tycker att vi också har ett ansvar för att trycka på. Jag var själv i Skopje för tre fyra veckor sedan, dagarna innan generalkonsulatet öppnades. Det råder inget tvivel om att man uppskattar vissa inslag i den politik som förs från svensk sida. Men man är i Skopje också mer än väl medveten om de problem som jag har lyft fram. Jag vill avsluta med att påpeka att den nye grekiske utrikesministern i veckan erkände att Grekland förlorat slaget om republiken Makedonien. EG:s medlemsstater förväntas inom kort erkänna republiken Makedonien under dess rätta namn. Jag skulle uppskatta om inte Sverige, som vanligt, kom efter EG.
Herr talman! Jag har egentligen inget att tillägga annat än att påpeka att vi har erkänt FYROM Makedonien. Det är fråga om att så småningom upprätta diplomatiska förbindelser. Vi har börjat bra med generalkonsulatet.

Herr talman! Lennart Rohdin har ställt en fråga till mig om varför inte FN:s vapenembargo mot Beslut om vapenembargot mot f.d. Jugoslavien fattades av FN:s säkerhetsråd i september 1991. Sverige har ställt sig bakom detta beslut. Vapenembargot kompletteras av ett senare säkerhetsrådsbeslut, nämligen förbudet för alla militära flygningar över Bosnien-Hercegovina. Avsikten med embargot är självfallet att en fredslösning skall underlättas. Vapenembargot har beklagligtvis inte lett till att vapentillförseln till f.d. Upprördheten över svårigheterna att få ett slut på kriget och över att vapenembargot slår orättvist gör det begripligt att det från tid till annan har lagts fram förslag om att häva vapenembargot mot Bosnien. Bortsett från att det sannolikt är helt orealistiskt att få nödvändigt stöd i säkerhetsrådet för en sådan selektiv åtgärd, är jag övertygad om att ökad tillförsel av vapen inte skulle förkorta kriget. Det är snarare risk för att serber och kanske kroater i gengäld skulle skaffa sig mer avancerade vapen och dessutom försöka blockera den bosniska tillförseln av vapen. Mer vapen till konflikten i Jugoslavien skulle eskalera konflikten och öka lidandet. Om vapenleveranser accepterades skulle dessutom risken för yttre inblandning och spridning av konflikten i regionen öka. Vapenembargot är en del av det internationella samfundets strävanden att skapa förutsättningar för en fredlig lösning av konflikten i f.d. Jugoslavien. Sanktionerna mot Serbien och Montenegro, de fredsbevarande operationerna och åtgärder för att skydda de fredade områdena är andra sådana. De har inte varit utan verkan. Jag tror att en fredlig lösning i f.d. Jugoslavien bara kan uppnås genom fortsatta förhandlingar, stödda av internationella åtgärder. Utsikterna för en snabb fredsuppgörelse just nu ter sig inte ljusa, men vi får inte förtröttas i arbetet på att med olika typer av påtryckningar och stödåtgärder förmå parterna att stanna kvar vid förhandlingsbordet.
Herr talman! Jag får tacka även för detta svar. Enligt FN-stadgans artikel 42 äger säkerhetsrådet företaga sådant inskridande medelst stridskrafter, som är nödvändigt för att uprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet. Republiken Bosnien-Hercegovina är en fullvärdig stat i Europa, internationellt erkänd och invald som medlem i FN. Folkmordet i Bosnien är inget isolerat inbördeskrig, utan har initierats och genomförs med stöd av regimen i Belgrad och sedan mer än åtta månader även av regimen i Zagreb. FN-stadgan bjuder världssamfundet att ingripa. Säkerhetsrådet beslutade i september 1991 införa ett vapenembargo mot hela det forna Jugoslavien. Vi vet att såväl Serbien som Kroatien redan från början förfogat över de väldiga vapen och ammunitionsförråd, som en av Europas största efterkrigsmakter lämnade efter sig. Vapenembargot har dessutom av välvilliga händer kringgåtts för leveranser till både Serbien och FN:s vapenembargo har därför som huvudsaklig effekt att det drastiskt hindrat Bosnien -- offret -- stadgan. Vapenembargot kan inte rimligtvis tillåtas binda den slagne, när världssamfundet uppenbarligen inte är berett att ingripa för att stoppa aggressionen. Till den slutsatsen har också USA:s president Clinton och även Tysklands förbundskansler Kohl kommit. Varför upphävs då inte vapenembargot? Främst Storbritannien och Frankrike, men också Ryssland, motsätter sig detta. Skälen kan bara vara egna intressen i en övergripande europeisk maktbalans. Storbritannien och Frankrike har, genom att ställa Tyskland vid sidan och hålla USA utanför, tagit kontrollen över den s.k. fredsprocessen både i EG:s ministerråd och i FN:s säkerhetsråd. Frankrikes ultimatum att ersätta general Wahlgren som befälhavare över FN-styrkorna ingår i detta spel. I detta spel ingår också de s.k. Bosnienmedlarna Bosnien uttalar att det är obegripligt att freden kan få förhindras av någon procent land. Det är en tragedi att se Owen och Stoltenberg göra gemensam sak och söka en lösning, som bygger på att aggression skall belönas och att erövrat land skall få behållas. Det är hög tid att Owen och Stoltenberg tvingas avgå som Bosnienmedlare!
Herr talman! Jag vill gärna säga att jag kan dela den vånda som Lennart Rohdin ger uttryck för vad gäller vapenembargot. Det kan onekligen sägas att det på många sätt slår snett. Det är ett moraliskt dilemma. Samtidigt tycker jag att jag i mitt svar har pekat på många av de sakskäl som kan anföras för att ett upphävande av vapenembargot för detta område, så fyllt av vapen, troligen icke skulle leda närmare en fredlig lösning och för att lidandet för civilbefolkningen skulle öka. Det finns inget skäl att tro att Serbien-Montenegro eller för den delen Kroatien skulle underlåta att ge sig in i en eskalering av vapentillförsel och användande av sofistikerade vapen. Den klara insikten att ett hävande av vapenembargot skulle innebära en snabb eskalering är nog huvudskälet till att många stater motsätter sig det.
Herr talman! Jag har förståelse för den synpunkten. Men den insikt som både president Clinton och förbundskansler Kohl i samband med toppmötet i Köpenhamn i somras kom fram till är att det, om världssamfundet fattar beslut om ett vapenembargo och sedan bara tittar på vad som sker, inte går att upprätthålla ett sådant särskilt länge. Det är riktigt, som utrikesministern säger i sitt svar, att Sverige har skickat ner trupper och vidtagit andra aktioner för att skydda de fredade områdena och människorna där. Men problemet är ju att de inte skyddas. Trupperna finns där, och det finns ett vapenembargo, men så fort serber eller kroater sätter i gång att skjuta retirerar FN-trupperna. De kan inte ingripa. De kunde inte ens ingripa när Serberna har aldrig riktat någon kritik mot vare sig vapenembargot eller närvaron av FN-styrkor -- som inte har mandat att ingripa -- eftersom dessa faktorer utgör ett paraply under vilket serberna kan fortsätta sin verksamhet.
Herr talman! Det är inte riktigt att det inte görs någonting. Beslutet om förbud mot militär flygning över Bosnien är ett sätt att något försöka rätta till obalansen. Serberna kan därmed inte använda flyg, vilket är viktigt. Lennart Rohdin gör inte heller rättvisa åt FN Wahlgren, vet jag att han anser vad gäller den hemska incidenten, mordet som Lennart Rohdin refererar till, att FN-truppernas agerande inte var ett agerande som stod i överensstämmelse med deras instruktioner. Han fick nämligen i uppdrag att utreda frågan medan han fortfarande var befälhavare i Unifil. Jag nämner gärna också för kammaren att jag i samtal med general Briquemont, när jag besökte Sarajevo för ungefär tio dagar sedan, fick höra hans egna ord över den beundran han kände för den nordiska FN-bataljonen i Bosnien. Dess ingripande i Vares förhindrade en större humantär katastrof. Generalen sade faktiskt till mig att detta ingripande utgjorde något av en vändpunkt för Unprofor i Bosnien och att Unprofor nu är på väg att skaffa sig större respekt.
Herr talman! Jag är också övertygad om, efter att ha talat med FN-soldater från flera kontingenter där nere, att det skulle innebära en förbättring om svenska FN-soldater kunde ersätta både de brittiska och de franska FN-soldater som finns på plats och som har helt andra uppgifter. Men det är naturligtvis helt orealistiskt. Det vi vet, och som utrikesministern också pekar på vad gäller förbudet mot överflygningar, är att man på både serbisk sida och kroatisk sida förstår maktspråk. Det har också kunnat noteras i samband med att varningar har riktats mot dem inför hotande massiva terrorangrepp på Sarajevo från bergen runt omkring. När tonen höjs och det görs trovärdigt att man avser att ingripa, tystnar de serbiska och kroatiska vapnen. Det minsta som man kan begära är, om omvärlden inte klarar av att fullgöra detta effektivt, att vapenembargot hävs, så att bosnierna själva kan visa att de är jämbördiga motståndare. Jag tror inte alls att det skulle leda till mer strid, utan det skulle innebära större jämbördighet. Det skulle inte vara fritt fram för de serbiska och kroatiska trupperna, såsom det har varit hittills.
Herr talman! Denna fråga är oerhört svår, t.o.m. moraliskt svår. Jag vill samtidigt hänvisa till de skäl som jag för fram här. Min övertygelse är att ett upphävande av vapenembargot skulle leda till en snabb eskalering. Det skulle också leda till att serberna med sitt överläge skulle använda en sådan situation till att blockera vapentillförsel till de bosniska muslimerna.
Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga att jag också tycker att det här är svårt. Hela konflikten är oerhört svår. För mig, som har varit engagerad i freds och solidaritetsarbete i 20 år, är det oerhört svårt att tala för ett lyftande av ett vapenembargo, att tala för en mer kraftfull insats från världssamfundet. Men det finns ju inga alternativ längre. Vi tvingas erkänna detta faktum; Man måste ingripa för att få stopp på det som sker. Det har visat sig att varje gång som rösten från omvärlden höjs, trappar aggressorerna ned sin verksamhet. De är inte opåverkbara utan i allra högsta grad realpolitiska.
Herr talman! Det finns dock alternativ. Vi har tidigare resonerat om effekterna på Belgrad, när antydningar görs att sanktionsregimen och därmed dess effekter på kringliggande länder skulle hävas. Det finns ändå ett antal möjligheter i det internationella samfundets händer. Dessa måste fortsätta att användas i syfte att nå fram till någon form av fredsuppgörelse.

Herr talman! Martin Nilsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att inte etnisk diskriminering skall förekomma i nöjeslivet. Enligt brottsbalken kan näringsidkare dömas för olaga diskriminering om de diskriminerar någon på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Detta gäller naturligtvis också dem som driver restauranger. Martin Nilsson menar att ett sätt att hindra etnisk diskriminering på nöjesställen är att förändra utskänkningstillstånden, om klara misstankar om etnisk diskriminering föreligger. Redan nu har länsstyrelserna möjligheter att dra in utskänkningstillstånd om tillståndshavaren inte upfyller de krav som ställs i gällande lag och föreskrifter. Om tillståndshavaren döms för olaga diskriminering kan denne mista sitt tillstånd, eftersom denne i sådant fall inte kan anses som lämplig att ha tillstånd till utskänkning. I massmedierna beskrevs nyligen hur några Stockholmsrestauranger inte släppt in personer med utländskt bakgrund. Enligt uppgift har länsstyrelsen tillskrivit dessa restauranger och anhållit om förklaring. Länsstyrelsen avvaktar nu polisutredning och eventuell dom, innan vidare åtgärder vidtas. Det finns alltså lagstiftning av det slag som Martin Regeringen ser självfallet allvarligt på alla former av diskriminering. I morgon lägger regeringen en proposition -- Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet -- på riksdagens bord. I propositionen föreslås dels införande av en särskild straffskärpningsgrund för sådana fall där ett motiv för brottet varit att kränka någon på grund av dennes etniska bakgrund och liknande, dels särskilda regler om förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Ett av syftena med införandet av den särskilda straffskärpningsgrunden är att uppmärksamma aktörerna inom rättsväsendet på de brott som sker med rasistiska eller diskriminerande motiv.
Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret. Jag har ställt denna fråga därför att jag tror att etnisk diskriminering i nöjeslivet är en betydligt mer vanlig företelse än vad som kanske t.o.m. skildrats i massmedierna. Frågan är viktig. En sådan diskrimineringen är en kränkning för individen och ett brott mot människans lika värde i ett samhälle. Den är också segregerande, eftersom den leder till att unga människor möts på olika ställen beroende på deras bakgrund och etniska ursprung. Det kan i sig leda till konflikter. Det är viktigt att ta tag i detta problem. Regeringens budskap är självfallet viktigt, och jag hoppas att regeringen, med den proposition som i morgon skall läggas på riksdagens bord, sänder rätt signaler. Sådana signaler skulle vara bra. Men den kritik som jag vill föra fram är att den lagstiftning som i dag finns har visats vara otillräcklig. Dessa brott -- det är faktiskt brott det handlar om -- har i väldigt stor utsträckning visats vara oerhört svårbevisbara. De fall som nu granskas och utreds av Polisen, och som Länsstyrelsen i Stockholm senare skall bedöma, rör sig om situationer där massmedierna med hjälp av dolda TV-kameror har filmat brotten. Det är oerhört osäkert om ens sådant bevismaterial kommer att räcka. Det här är en fråga där så många faktorer kan blandas in. Det kan exempelvis hävdas att den som blivit avvisad från en krog har varit onykter eller haft ovårdad klädsel. Det finns en mängd olika perspektiv som går att åberopa, utöver etnisk diskriminering. Därför är detta brott ett utmärkt exempel på svårbevisbara brott. Vidare har vi kunnat se att vissa krogar har agerat på detta sätt upprepade gånger, och det verkar inte som om gällande lagstiftning inger någon direkt rädsla för att begå dessa brott. Jag har tagit upp möjligheten att dra in utskänkningstillstånd med mindre än att det faktiskt finns en fällande dom. Det kan hävdas att detta är svårt från rättssäkerhetssynpunkt. Men jag tycker att regeringen borde visa alternativa handlingsvägar för att minska omfattningen av detta allvarliga brott.
Herr talman! Jag uppskattar att Martin Nilsson har ställt denna fråga. Jag delar uppfattningen att det är en väldigt viktig fråga. Man kan tänka sig själv hur man skulle känna sig om man enbart på grund av sin hudfärg inte blir insläppt på olika ställen, dvs. vilken förödmjukelse det faktiskt skulle innebära! Jag tror att det är viktigt att det som sker blir offentligt. Jag uppskattar mycket att medierna gör försök att visa dessa saker tydligt, t.ex. att när människor står i kö -- en del vita, andra svarta -- får de vita komma in men inte de svarta. Det är ganska uppenbart att det sker en selektering. Det går inte att säga att det är fullt i restaurangen eftersom en del kommer in medan andra inte gör det. Jag tror mycket på att göra problemet tydligt och att det finns människor som är beredda att ta en diskussion och debatt om detta. År 1998 skall Stockholm, här i Sverige, bli europeisk kulturhuvudstad. Jag skulle vilja påstå att det är inte mycket till kultur som kan erbjudas om människor som bor i landet men har en annan etnisk bakgrund -- än mindre om det kommer turister från andra länder -- inte kan komma in på restaurangerna i Stockholm. Nöjeslivets olika grenar tar på sig ett stort ansvar om Sverige skulle få rykte om sig att det inte går att komma in på olika näringsställen eller att delta i livet på olika nöjeslokaler. Martin Nilsson tar upp frågan om människor skall straffas då man inte är säker på att de har begått ett brott. Det är en viktig grundprincip i vårt rättsväsende att det skall vara bevisat att det har begåtts brott. Visst kan man känna sig frustrerad över att det ibland inte går att få fram bevis. Men det är viktigt att hålla på grundprincipen.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Jag instämmer i mycket av det kulturministern säger. Men jag vill ändå påstå att detta är exempel på fall där det är svårt att få fram fällande domar. Vi vet inte resultatet av det aktuella fallet som visades i Rapport. Men de flesta människor av annat ursprung som går på krogen har inte dolda TV kameror med sig. De är beroende av den vanliga vardagen. Utgångspunkten bör vara att det inte är en mänsklig rättighet att få servera alkohol i vårt land. Det finns mängder av restauranger och krogar som på betydligt svagare grunder än etnisk diskriminering aldrig får utskänkningstillstånd. Jag begär inte ett svar av kulturministern nu. Men kulturministern kan kanske tillsammans med social och justitieministern se över eller förändra gällande lagstiftning eller finna andra metoder för att komma till rätta med problemet. Det är frustrerande.
Herr talman! Hur gärna jag än skulle vilja tillmötesgå Martin Nilssons önskan om sanktioner även när brottet inte är bevisat, kan jag inte göra så. Jag vet också att det ibland är svårt att bevisa när det har begåtts brott i dessa fall. Det kan vara en bra metod när man någon gång har blivit avvisad från ett ställe att faktiskt ta med sig vänner och bekanta. Då har man med sig vittnen som kan lägga fram bevis på att det förekommer diskriminering. Jag tror att det finns även andra metoder och möjligheter. Det gäller att synliggöra de nöjesställen som beter sig på detta sätt, dvs. där det inte går att ta med sig alla sina bekanta beroende på att de har ett annat etniskt ursprung. Det blir en form av skandalisering. Det finns inte anledning att gå till sådana näringsställen där man inte kan ta med sig sina vänner och bekanta.
Herr talman! Vi är överens på den sista punkten. Flertalet av de politiska ungdomsförbunden -- alla utom Moderata ungdomsförbundet -- har tagit initiativ till en kampanj att bojkotta de krogar som diskriminerar på grund av etniskt ursprung. Min poäng är fortfarande att jag inte tycker att det är en rättighet att i alla lägen få servera alkohol. När utskänkningstillstånd beviljas i ett första skede görs bedömningen inte utifrån att brott skulle ha begåtts utan det är endast fråga om en strikt lämplighetsbedömning. Jag tycker att man i ett sådant fall skall kunna ompröva utskänkningstillståndet beroende på lämplighet under den tid som utskänkningstillståndet har funnits. Jag tycker inte att dagens lagstiftning ger utrymme för detta. Jag vill tacka för svaret. Med gemensamma krafter skall vi förhoppningsvis lösa problemet.

Herr talman! Magnus Persson har frågat statsrådet Bo Lundgren om vilka åtgärder regeringen ämnar vidta med anledning av en skrivelse från AMS och Boverket om ökad byggverksamhet. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. AMS har i en skrivelse till regeringen bl.a. föreslagit att medel på innevarande års anslag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder disponeras om så att de kan användas för insatser för att stimulera sysselsättningen inom byggnadssektorn. Förslagen omfattar ROT-insatser för bostäder, för kommunala och landstingskommunala fastigheter samt bidrag för äldrebostäder. AMS och Boverket har senare presenterat ett förslag till utformning av Som jag sade i ett frågesvar förra veckan är jag medveten om problemen inom byggbranschen. I synnerhet bekymrar mig den höga arbetslösheten bland byggnadsarbetarna. Skrivelserna bereds således för närvarande inom regeringskansliet. Det pågår också en diskussion i arbetsmarknadsutskottet om ett eventuellt tillskott av pengar till ROT-insatser. Därför är det för tidigt för mig att uttala mig om vilka åtgärder regeringen kan komma att vidta.
Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde frågan var den skrivelse som berörda verk och myndigheter, Svaret skingrade inte dimmorna så alldeles solklart enligt min tolkning. Jag kom att tänka på ordspråket att medan gräset växer dör kon. Många med mig befarar detta. Byggarbetslösheten ökar katastrofalt i landet. Börje Hörnlund sade i sitt svar att han är i synnerhet bekymrad över den höga arbetslösheten bland byggnadsarbetarna. Om så är fallet, herr talman, borde rimligen arbetsmarknadsministern vidta åtgärder mycket snabbt, för att inte säga omgående. Läget är faktiskt mer eller mindre förtvivlat. Jämtland redovisar en arbetslöshet på 24--25 %. I länet som helhet är 10 925 personer, dvs. 8 %, öppet arbetslösa. Men bland byggjobbarna är arbetslösheten relativt sett tre gånger så hög, dvs. 24--25 %. Herr talman! Situationen förvärras av att regeringen inte i klartext talar om när infrastruktursatsningen skall göras. Det framgår inte när länsflygfältet i Värmland skall få pengarna, när länsmuseet skall få pengarna och när Banverket skall starta sitt arbete mellan Charlottenberg och Kil, osv. Kan inte statsrådet ge närmare tidsangivelser för hur regeringen har tänkt sig det hela? Beställare, byggare och byggnadsarbetare vill ha besked -- helst på julafton. Det är tydligen tänkt att det skall vara en viss tidsprecisering för när jobben skall göras.
Herr talman! Det finns ju såväl ROT-stöd som beredskapsjobb att tillgå, och länsarbetsnämnderna betalar mellan 1 000 kr och, i vissa områden, upp till 2 500 kr per byggdagsverke. När det gäller länsflygfältet uppvaktades jag i går av flygplatskommittén i Kristinehamn.

Därutöver bör nämnas att den sjunkande räntenivån gör det lättare att över huvud taget diskutera investeringsfrågor. Vår förhoppning är att räntan skall sjunka ytterligare ett par snäpp, så att såväl företag som enskilda vågar investera.
Herr talman! Jag kan förstå att Börje Hörnlund har problem med att försvara åtgärderna inom bostadssektorn, i det här fallet från bostadsministern, men det är ett faktum att byggarbetslösheten är katastrofal och galopperande. Börje Hörnlund har i varje fall i tidigare skeden gjort sig känd som ett statsråd med en regionalpolitisk inriktning. Vi har en bestämd känsla av att många av infrastruktursatsningarna har gått snett, i så måtto att de uppvisar en starkt koncentration till storstadsregionerna medan glesbygden och särskilt skogslänen har blivit de stora förlorarna. Herr talman! Statsrådet borde rimligen nu kunna göra en analys av hur det här ser ut. Man kunde ge ROT-pengarna också en regionalpolitisk profil. Jag tror att jämtlänningar, värmlänningar, norrbottningar m.fl. förväntar sig att något skall ske. Det är ett sådant besked som jag skulle vilja ha.
Herr talman! Den höga nivån på byggarbetslösheten beror också på att byggarbetarkåren blev alldeles för stor under de överheta byggåren 1989--1991. Alla är väl i dag eniga om att den måste minskas, men det finns naturligtvis en gräns för detta -- om minskningen blir för stor uppstår flaskhalsar. Problemet är att det inte finns så många områden på arbetsmarknaden i dag som på allvar efterfrågar arbetskraft. När det gäller infrastruktur som vägar och järnvägar har jag deltagit i framförhandlandet av fyra paket avseende småvägar, vilka har fått en mycket god fördelning. De stora projekten beslutas ju prioriteringsmässigt i stor utsträckning i denna kammare.
Herr talman! Regeringen har en viss beslutsvånda. När pressmeddelandet skickades ut tänkte många med mig att man kommer att fatta beslut om att inom kort ge byggherrar, byggentreprenörer och byggjobbare besked att vissa byggen skall sättas i gång under förhoppningsvis första halvåret nästa år, dvs. den allra bekymmersammaste tiden. Fundera nu inte alltför länge, Börje Hörnlund, utan ge klara besked! Låt inte denna beredning hamna bakom de moderata statsråden, utan se till att verkligen ge klara besked! Det är vad vi förväntar oss, oavsett om vi bor i Stockholm, i Värmland eller i Jämtland och oavsett om vi är byggherrar eller tillhör någon annan kategori. Det är jobben som det gäller. Under kommande vintersäsong kommer kanske 45 000--50 000 byggarbetare att vara arbetslösa, och det är en otillständig situation.

Herr talman! Britta Sundin har frågat mig om vilka åtgärder jag vidtagit för att administrationsavgifterna till de nuvarande arbetslöshetskassorna skall likställas med avgifterna till den föreslagna statliga arbetslöshetskassan. Av propositionen om en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring framgår att regeringen under våren 1994 återkommer med mer detaljerade förslag bl.a. angående hur administrationsordningen skall vara utformad. Ett beredningsarbete rörande denna fråga pågår inom regeringskansliet. Avslutningsvis vill jag framhålla att jag kommer att kalla representanter för de fackliga centralorganisationerna och KAS administrationen till överläggningar om hur konkurrensneutralitet skall uppnås.
Herr talman! Jag får tacka för svaret, som jag inte alls är nöjd med. Regeringens proposition om försämringarna i akassan har mött en storm av protester över hela landet, av förståeliga skäl. Den förtjänar en stark kritik. Det är orimligt att, som regeringen föreslår, genomföra ytterligare försämringar för den grupp som redan har slagits ut från arbetsmarknaden och blivit arbetslös. Jag var gäst på SIF-kongressen och hörde arbetsmarknadsministerns tal till den. Jag tog också del av den hälsning som arbetsmarknadsministern genom SIF:s förbundsordförande Inge Granqvist framförde, nämligen att administrationsavgifterna i den privata och i den kommande statliga a-kassan skall jämställas. Men hur det skulle ske fick vi inte veta. Inte heller det svar som jag har fått i dag ger någon klarhet om detta. kongressen? I propositionen föreslås ju att den statliga a-kassan till skillnad från de privata inte skall ta ut någon administrationsavgift. Jag har, som sagt, inte hört någonting om hur den uppgiften skall klaras. Hur har arbetsmarknadsministern tänkt lösa denna fråga? Finns det några beräkningar av vad detta kommer att kosta? Staten har i dag inte några kostnader för administration av a-kassan. Vet arbetsmarknadsministern vilka kostnaderna kan bli? Hur stor beräknas t.ex. överströmningen bli från de privata kassorna? Det finns en rad frågor att ställa i anslutning till den här propositionen. Jag tycker att det vore bättre att regeringen tog tillbaka den och gjorde ordentliga undersökningar innan beslut skall fattas i riksdagen.
Herr talman! Om Britta Sundin frågar om administrationsavgifterna och får till svar att vi kallar parterna till oss för att uppnå konkurrensneutralitet, att de centrala fackliga organisationerna därmed får inflytande över hur det läggs upp för att de själva skall förstå att det är konkurrensneutralt, tycker jag uppriktigt sagt att hon skall vara ganska nöjd med svaret.
Herr talman! Som jag ser det finns det två vägar att gå. I dag tar man ut 150 kr från de privata akassorna. Antingen kan man förbjuda dem att ta ut avgifter, så att det därigenom blir konkurrensneutralt, eller ta ut en avgift från den statliga a-kassan. Arbetsmarknadsministern måste väl ha haft någon tanke om detta när SIF kongressen fick sitt löfte. Jag frågar än en gång: Står arbetsmarknadsministern kvar vid sitt löfte?
Herr talman! Jag står kvar exakt vid det som jag här skrivit och det som jag meddelade ordföranden för SIF. Jag glömde faktiskt i mitt anförande att säga att jag skall se till att konkurrensneutralitet kommer att föreligga. Detta meddelades kongressen av förbundsordföranden efter det att jag hade lämnat den.

Herr talman! Hugo Bergdahl har frågat om regeringen avser att verka för att begränsningarna i laxfiskerätten i nedre delen av Torne älv avskaffas. Förvaltningen av gränsälven till Finland sker enligt en konvention från år 1971 mellan Finland och konventionen regleras bl.a. åtgärder som innebär byggande i vatten, som innebär vattenreglering eller som kan medföra förorening. I konventionen regleras också fisket. För fisket finns dessutom en stadga som är beslutad av de båda regeringarna. Verkställande myndighet är en särskild gränsälvskommission. Reglering av fisket är således en av flera av kommissionens uppgifter. Svenska och finska staten har under ett antal år satsat åtskilliga miljoner kronor på åtgärder som syftar till att skydda den naturreproducerande laxen i älven. Bl.a. har man på svensk sida löst in ett antal fasta fisken i älven. Enligt min mening är nuvarande ordning vad gäller förvaltningen av fisket i Torne älvs fiskeområde ändamålsenlig. Därför är jag inte beredd att ta initiativ till någon ändring.
Herr talman! Jag vill först tacka jordbruksministern för svaret. Under 1500-talet fråntog den bryske Gustav Vasa markägarna och byborna boende utmed Torne älv laxfiskerätten. Staten lade beslag på laxfiskerätten, varefter man arrenderade ut fiskerätten till byborna mot en administrationsavgift. I nuläget, alltså 1993, existerar det förhållandet att laxfisket är fritt för de tornedalingar som bor vid Torne älvs övre del. Men är man markägare och bor vid den nedre delen av Torne älv, omfattande nuvarande Haparanda och Övertorneå kommuner, tillhör laxen och laxfiskerätten kronan, eller som det vid andra tillfällen heter, staten. Att staten utmed samma vattensystem, samma älvflöde, tillämpar helt olika regler för rätten till laxfiske beroende på vid vilken älvdel eller i vilken kommun man råkar bo är för mig och alla de människor som bor utmed Torne älvs nedre del ett helt oförklarligt förhållande. Det borde snarast rättas till, och det borde vara en uppgift för regeringen. Herr talman! Jag vill också fråga jordbruksministern: Håller inte jordbruksministern med mig om att laxfiskerättsförhållandena utmed Torne älv av befolkningen kan upplevas som mycket orättvisa?
Herr talman! Jag kan delvis hålla med Hugo Bergdahl om att situationen vid Torne älv kan upplevas som orättvis. Samtidigt är detta, som jag sade i mitt svar, en gränsälv där systemet är reglerat i en konvention och där en gränsälvskommission har tillsynen. Med de problem som vi har i dag tror vi att det här är ett lämpligt sätt att hantera frågan. Själva rätten till laxfisket tilldömdes staten även senare än på Gustav Vasas tid. Ärendet var nämligen uppe i Högsta domstolen 1960. Där fick byborna rätt att fiska efter alla andra arter, men laxfisket skulle tillhöra staten. Visserligen var detta hårda utslag inte enigt, men man har hanterat det på ett ganska snyggt sätt. Vi ser inte några direkta skäl att nu gå in och ändra på förhållandet.
Herr talman! Torne älv har alltid varit en fredens älv. Förhållandena mellan finländare och svenskar har man ordnat på ett fredligt sätt. Laxfisket fungerar på ett utmärkt sätt när det gäller övre delen av Torne älv. Men att det inte är riktigt och bra när det gäller nedre delen av Torne älv tror jag att även jordbruksministern väl känner till. Torne älv har drivits i en långvarig juridisk process. Den orättvisa som nu existerar i den här frågan borde enligt min och många andras mening rättas till, och den uppgiften ankommer på regeringen, enligt mitt sätt att se.
Herr talman! Vi är överens på punkten om det hårda utslaget och att det inte var enigt. Jag är medveten om det förhållandet. Men en fråga som i dag är viktig att se på är om det vore rimligt att avskaffa den begränsning i fisket som det nuvarande systemet innebär. Det tror vi inte är möjligt beroende på att man bedömer att smoltproduktionen, föryngringen av laxen i Torne älv, inte är mer än 20 % av vad som skulle vara optimalt. På grund av problemen med den besvärliga sjukdomen M74 är smoltdöden i odlingarna nu 90 %. Därför ser vi det som svårt att ta bort de begränsningar av fisket som finns.
Herr talman! Jordbruksministern kommer fram till frågan om fiskvård. Jag tror att ett av de riktigaste och viktigaste resultat man skulle nå om man tillämpade samma fiskeregler i nedre delen av Torne älv som i övre delen av Torne älv är en aktiv fiskevård. I en fiskevårdsförening skulle strandägarna säkert med liv och lust ställa upp. De har under århundraden varit med om att verka för bra lösningar.
Herr talman! Den inriktning som den nya fiskelagstiftningen och de förenklade fiskebestämmelserna har generellt i Sverige är just att vi skall ge de lokala fiskevattensägarna ett större inflytande. Därför har jag stor förståelse för de synpunkter som Hugo Bergdahl framför i det här sammanhanget. För närvarande pågår ett arbete rörande vissa ändringar i gränsälvsöverenskommelsen, bl.a. mot bakgrund av att vi både i Sverige och i Finland har fått en ny lagstiftning. I de här ändringarna ingår också att se över fiskestadgan. När det är klart kommer förslag att tillställas de båda regeringarna. I det läget får naturligtvis den här frågan prövas på nytt.
Herr talman! Jag är ändock någorlunda tacksam över det sista beskedet som jordbruksministern ger i den här frågan. Jordbruksministern har redovisat stor förståelse för att det här är ett problem för dem som bedriver laxfiske i Torne älv. Skillnaden mellan att vara boende i norra delen eller att vara boende i södra delen innebär i dagsläget stora problem. Beträffande de justeringar som nu skall göras ställer jag stora förhoppningar på att jordbruksministern skall göra allt han kan för att rätta till det som är orättvist i dag.

Herr talman! Bengt Hurtig har frågat mig om regeringen är beredd att vidta sådana åtgärder så att mötesfriheten kan upprätthållas. Kjell Eldensjö har frågat mig om jag har några planer på förändringar som kan leda till lägre kostnader och mindre polisintensiva insatser vid demonstrationer. Frågorna ligger nära varandra. Jag avser därför att svara på dem i ett sammanhang. Varje medborgare är i regeringsformen gentemot det allmänna tillförsäkrad mötesfrihet och demonstrationsfrihet. Det skall därför föreligga särskilt starka skäl för att förbjuda en demonstration. november i år prövat beslut att förbjuda demonstrationer den 30 november. Den första prövningen gällde ett beslut fattat av polismyndigheten i Lund och den andra ett beslut fattat av polismyndigheten i Stockholm. Regeringen har i båda fallen funnit att det inte förelegat tillräckliga skäl för att förbjuda demonstrationerna och ändra besluten. Genom att sammankomsterna begränsades till tid och plats på sätt som skedde och genom den omfattande polisinsatsen kunde demonstrationerna genomföras. Vissa demonstrationer har under senare år uppenbarligen dragit till sig enskilda och grupper som inte är ute för att uttrycka sin åsikt, utan som enbart har som mål att ställa till skada. Omfattande skadegörelse blir därför oftast följden av dessa demonstrationer, och detta är mycket ororande. Rikspolisstyrelsen har nu i samråd med länsstyrelserna i Stockholms, Göteborgs och Bohus samt Malmöhus län tagit initiativ till en arbetsgrupp med uppgift att utvärdera polisens åtgärder när det gäller att upprätthålla lag och ordning vid demonstrationer. Arbetsgruppen kommer, vad jag har erfarit, bl.a. att ta upp polistaktiska och utrustningstekniska frågor. Mot bakgrund av detta anser jag inte att det för närvarande finns skäl för regeringen att vidta några ytterligare åtgärder när det gäller att upprätthålla mötesfriheten. Inte heller finns det anledning för regeringen att nu gå in på frågor om kostnader och polisinsatser vid demonstrationer. Jag vill avvakta resultatet av arbetsgruppens utredning innan jag tar ställning till om det behövs åtgärder från regeringens sida på de områden som frågeställarna ha berört.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Frågan ställdes ju den 25 november, och regeringens sista beslut fattades den 29 november. Frågan ställdes med anledning av den oro som fanns för att man skulle förbjuda en demonstration i Stockholm. Det är alldeles uppenbart att demonstrationsfriheten har ett mycket starkt stöd i regeringsformen. Jag uppskattar de åtgärder som regeringen vidtog när den beslöt att den här demonstrationen skulle få hållas. Det visade sig ju också att den gick att genomföra utan att det inträffade några stora katastrofer. Jag tackar för svaret.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Min fråga är föranledd av att folk i allmänhet frågar sig om dessa massiva polisuppbåd, kravallstaket osv. är en vanlig syn som vi skall se i TV framöver. Kan vi hantera den här frågan på ett annat sätt så att vi slipper de stora massiva polisuppbåden? Den här typen av demonstrationer har ju blivit allt vanligare under senare år. Kostnaderna är ju varje gång betydande för samhället. Då kan man ju fråga sig hur stora kostnader och vilka polisiära resurser vi egentligen har möjlighet att sätta in i dessa sammanhang. Enligt min mening är det viktigt att samhället, och kanske framför allt Justitiedepartementet och polisen, utarbetar strategier för hur man i framtiden skall hantera dessa frågor på bästa kostnadseffektiva sätt. Risken finns ju tyvärr för att de här problemen kommer att öka. Tendensen är åtminstone sådan nu. Under senare tid talas det dessutom om bombhot och liknande i samband med den här typen av demonstrationer. Justitieministern hänvisar till en arbetsgrupp som är tillsatt. Det är i och för sig bra att det snabbt har tillsatts en arbetsgrupp som jobbar med dessa frågor, men jag skulle ändå vilja fråga om justitieministern kan tänka sig någon åtgärd som kan minska polisens insatser och få ner kostnaderna för samhället i samband med den här typen av demonstrationer.
Herr talman! Jag skall inte konkret gå in på polisens sätt att arbeta. Jag är övertygad om att polisen klarar det bättre. Jag vill dock göra några påpekanden som jag tycker är viktiga i den här debatten. Det ena är kopplat till det Kjell Eldensjö helt korrekt beskriver med bombhot och annat som har förekommit i samband med demonstrationer. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är de legalt demonstrerande som sysslar med bombhot. Som jag sade i mitt svar är det olika grupper som utnyttjar dessa tillfällen. Om vi plockar bort dessa tillfällen kan vi vara övertygade om att dessa ligister kommer att hitta andra tillfällen för att syssla med sin omstörtande verksamhet. Ett annat viktigt påpekande i den här diskussionen, som vi kanske lätt glömmer bort, är vilka polisens uppgifter egentligen är i det svenska samhället. Vi talar ofta om en uppgift -- det är en viktig uppgift --, nämligen polisens uppgift som brottsförebyggande och trygghetsskapande faktor i samhället. Men polisen har också en annan mycket viktig uppgift. Polisen är vårt inre försvar mot dem som vill störta vår demokrati. Precis som vi har vårt traditionella försvar mot yttre fiender, är polisen vår medhjälpare mot de inre fienderna. Där ligger för mig mycket av svaret på de frågor som kommer upp när det gäller kostnaderna. Kan vi över huvud taget ge upp det här försvaret? Svaret på den frågan är nej.
Herr talman! Jag ser också den här konflikten framför mig. Polisen har båda dessa uppgifterna att sköta. När det gäller det brottsförebyggande arbetet är vi alla överens om att vi skall försöka att vända på brottskurvan och få den att gå nedåt och öka människors trygghet. Att vi då måste sätta in jättestora polisinsatser när det gäller den här typen av verksamhet med demonstrationer och liknande tar ju pengar och resurser från den andra verksamheten. Det är just den ekvationen som jag tycker är mycket svår att få att gå ihop i en tid när vi också har sparkrav på polisen.
Herr talman! Jag ser ju likaväl som andra detta problem. Jag tycker att vi nu med några dagars distans skall titta tillbaka och se att den 30 november i år klarade svensk polis de problem som trots allt uppkom på ett mycket bättre sätt än tidigare år. Vi har alla ett ansvar. Om vi blickar tillbaka under senare år har det, även om det kanske inte har varit riktigt tydligt, funnits litet grand av en glorifiering av de personer som utnyttjar och missbrukar tillfällena och bildar en svans till dem som med all rätt för fram sina synpunkter. Det är där vi alla måste samverka i våra olika roller. Med en bas i det trots allt något så när lyckade resultatet från i år tror jag att vi kommer att få en bättre utveckling genom våra gemensamma satsningar, bl.a. genom att visa avsky för missbruket.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att polis och åklagare skall ägna ökad uppmärksamhet åt viss typ av brottslighet som kan förekomma i samband med nynazistiska demonstrationer, nämligen hets mot folkgrupp och bärande av politiska uniformer. Berith Eriksson har ställt sin fråga till mig mot bakgrund av rapporter i pressen om att polisen vid en demonstration som ägde rum i Göteborg den 21 november i år varken ingripit mot rasistiska slagord eller mot att deltagarna bar likformig klädsel av visst slag. Som Berith Eriksson väl känner till får jag som justitieminister inte uttala mig om polisens agerande i ett enskilt fall. Rent allmänt kan emellertid sägas att polisen självklart skall ingripa mot brott som kommer till dess kännedom, om inte brottet med hänsyn till omständigheterna är så obetydligt att reglerna om rapporteftergift bör tillämpas. Vid sådana demonstrationer som Berith Eriksson syftar på har polisen ofta en mycket svår uppgift när det gäller att upprätthålla ordningen. Detta beror inte minst på den benägenhet att ta till våld som finns bland såväl dem som sympatiserar med demonstranterna som dem som försöker hindra demonstrationens genomförande. Polisens agerande måste ses i ljuset härav. Att identifiera och gripa en enskild som ropat slagord i en större folksamling under nu angivna förhållanden kan naturligtvis vara mycket svårt. Detta innebär på intet sätt att brott med rasistisk prägel bör tolereras, varken i samband med demonstrationer eller i andra sammanhang. Tvärtom är det regeringens uppfattning att sådan brottslighet skall bedömas strängt. Regeringen har i förra veckan också beslutat att lägga fram en proposition till riksdagen med bl.a. ett förslag till ändring i brottsbalken, som innebär att ett rasistiskt eller liknande motiv för ett brott skall utgöra en särskild straffskärpningsgrund och alltså föranleda strängare straff än annars. Detta kan enligt min mening inte tolkas som annat än en klar signal från regeringen, att brott av denna typ inte kan accepteras utan skall bekämpas med kraft av de rättsvårdande myndigheterna. När det gäller förbudet mot politiska uniformer måste man dock komma ihåg att detta, såsom lagen är utformad, är neutralt i den meningen att förbudet är oberoende av politisk inriktning. Bestämmelsen har inte tillämpats på många år och det saknas vägledande domstolsavgöranden om vilken typ av kläder, förutom uniformer och armbindlar, som omfattas av förbudet. Svårigheten att tillämpa denna lagstiftning, som tillkom på 30 talet, skall ses bl.a. mot bakgrund av de mer reklambetonade företeelser i form av t-shirts, overaller, slipsar och liknande som förekommer inom alla partier i dag. Med hänsyn till vad som förekommit vid vissa demonstrationer under senare tid har förbudet dock fått förnyad aktualitet. Det finns därför skäl att noga följa utvecklingen. Avslutningsvis får jag konstatera att det förslag som regeringen beslutat lägga fram väl bör vara ägnat att skapa den uppmärksamhet åt rasistisk brottslighet som Berith Eriksson efterlyser i sin fråga.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Det var just händelserna och debatterna runt demonstrationerna i Göteborg som föranledde min fråga. Jag hänvisade i min fråga till den lag från 1947 -- alltså inte från 1930-talet -- som förbjuder politisk uniformering vid politiska demonstrationer. Jag undrar om justitieministern vet om den någonsin har tillämpats. Jag vill läsa upp lagen eftersom den är mycket kort: ''Bärande av uniform eller liknande klädedräkt, som tjänar att utmärka bärarens politiska meningsriktning,'' -- det kan alltså inte handla om reklamaktiga -- ''vare förbjudet. Förbud som nu sagts avser jämväl uniformsdel, armbindel eller annat därmed jämförligt i ögonen fallande kännetecken.'' Vid den här demonstrationen var demonstranterna likadant klädda med svartpolerade marschkängor, svarta byxor, svarta bomberjackor, svarta mössor med politiska emblem, svarta rånarluvor och politiska symboler på ärmen. Åtminstone delar av den här klädseln har uppfattats av VAM:arna själva, och av andra människor, som ett politiskt kännetecken. Mot bakgrund av att man under ett antal år har diskuterat om det behövs större lagrum och att justitieministern i dag sade att ytterligare lagstiftning kommer, är det då inte vettigt att först pröva vad de lagar som vi har står för? Det är mycket viktigt i det här sammanhanget.
Herr talman! Den nuvarande lagen har sin grund i lagstiftning på 1930-talet, vilket är anledningen till att jag nämnde den i svaret. Lagen har inte varit föremål för prövning på många år, men det finns en del tidigare avgöranden som tydligt markerar att uniformer och armbindlar omfattas av förbudet. Formuleringen är också sådan att det säkerligen finns skäl att föra diskussioner om huruvida detta är en lag som passar i dagens situation. Berith Eriksson nämnde att t-shirts och liknande kläder naturligtvis inte skall innefattas. Men det är faktiskt ingen självklarhet om man ser på formuleringen av lagtexten. T-shirts markerar många gånger mycket tydligt politisk tillhörighet.

I detta fall uppstår mycket svåra gränsdragningsproblem.

Herr talman! För det första anmärkte jag på ordet ''reklambetonat''. I lagrummet står det också ''politisk uniformering'', vilket naturligtvis även kan vara t-shirts. Jag tror att andra, demokratiska demonstranter, skulle avstå från reklambetonad och enhetlig klädsel, om de visste att det skulle vara möjligt att använda den här lagen mot en organisation som VAM. När det gäller frågan om hets mot folkgrupp har vi mer erfarenhet av lagföring. Såvitt jag förstår var det inte någon enskild person som under demonstrationen ropade ''judesvin''. Det skedde enligt vittnen unisont. Jag undrar om inte justitieministern anser att vi måste försöka använda de lagrum som redan finns, och se i vilken utsträckning de räcker.
Herr talman! Med förbudet och straffbestämmelserna rörande hets mot folkgrupp är det som med alla regler -- och det med rätta -- att de kopplas till individen. Det kan vara många individer som gör sig skyldiga till samma brott, men det är aldrig ett kollektiv som sådant, utan individerna i gruppen har ett individuellt ansvar. Jag tror säkert att Berith Eriksson och jag är överens om att det individuella ansvaret är viktigt. Som jag sade i mitt svar kan det, vid stora demonstrationer som vid den i Göteborg, ofta uppkomma bevisproblem. Men regeln har under senare år tillämpats vid att antal tillfällen.
Herr talman! Jag håller med justitieministern i båda fallen. Ansvaret skall vara kopplat till individerna. Även om man vid ett tillfälle inte lyckas fånga in alla individer som begår en brottslig handling bör man försöka få så många lagföringar som möjligt, för att stävja denna mycket oroande utveckling.

Herr talman! Riksdagen har, på grund av regeringens proposition om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin, beslutat att 545 miljoner kronor skall sparas inom Regeringen ger i planeringsdirektiven och regleringsbrevet för polisväsendet förutsättningarna för hur rationaliseringsarbetet skall bedrivas. Av planeringsdirektiven framgår att besparingarna på polisens område i huvudsak bör avse administrativa funktioner och att man bör undvika att göra nedskärningar i den redan ansträngda polisverksamheten. Detta vilar på uttryckliga uttalanden från riksdagens sida. Länsstyrelsen ansvarar såsom högsta polisorgan i länet för att polisens verksamhet i länet bedrivs enligt gällande föreskrifter och riktlinjer och inom ramen för tilldelade medel. I detta ligger ett ansvar för de rationaliseringar som erfordras mot bakgrund av statsmakternas beslut om besparingar på polisens område och om en oförändrat hög ambitionsnivå inom polisverksamheten. Som högsta polisorgan bestämmer länsstyrelsen också om organisatoriska och administrativa frågor inom polisen, t.ex. om länets indelning i polisdistrikt. Rikspolisstyrelsen har regeringens uppdrag att följa rationaliseringsarbetet och redovisa det fortlöpande arbetet till regeringen vid sex tillfällen t.o.m. budgetåret 1995/96. Länsstyrelserna har den Rikspolisstyrelsen, och av den första redovisningen framgår att det finns rationaliseringsvinster att göra inom polisen på ett antal områden utan att den operativa polisverksamheten blir lidande. Frågan hur många polisdistrikt som skall finnas i ett län är av stor betydelse när det gäller möjligheterna att uppnå det aktuella sparmålet, och innan en länsstyrelse skall besluta om förändring av distriktsindelningen skall samråd ske bl.a. med Rikspolisstyrelsen. Flera länsstyrelser har valt att rationalisera verksamheten bl.a. genom organisationsförändringar som gör det möjligt att minska ner antalet chefer och anställda som arbetar med rent administrativa uppgifter. Andra åter har valt samverkan och samordning som instrument i sitt rationaliseringsarbete. Hittills har länsstyrelserna i Jönköpings, Gävleborgs samt Göteborgs och Bohus län fattat beslut om att länet skall utgöra en enda polismyndighet. Flera länsstyrelser, t.ex. i Östergötlands, Södermanlands och Älvsborgs län, har beslutat att genomföra distriktssammanslagningar för att därigenom minska antalet polisdistrikt. Andra län har valt att bibehålla nuvarande organisation, t.ex. Uppsala län. En stor del av länsstyrelserna har emellertid ännu inte kommit så långt i sitt arbete att de tagit ställning till organisationsfrågorna. Sammanfattningsvis är det länsstyrelserna som har det yttersta ansvaret för att rationaliseringsarbetet genomförs inom ramen för det beslutade sparbetinget. Rikspolisstyrelsen skall öva tillsyn över rationaliseringsarbetet och ge råd och stöd, men de åtgärder som länsstyrelserna avser att vidta är inte beroende av godkännande från Rikspolisstyrelsens sida. Regeringen följer rationaliseringsarbetet bl.a. på grundval av Rikspolisstyrelsens redovisningar. Självfallet är regeringen beredd att underlätta rationaliseringsarbetet genom regelförändringar eller på andra sätt om detta skulle visa sig behövligt.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Av svaret framgår mycket klart att det är länsmyndigheterna som har ansvaret för att de av riksdagen beslutade besparingarna skall genomföras. Min frågeställning består egentligen av två delar. Den ena rör det rent polismässiga, nämligen att en del rapporter gör gällande att man inte uppnår de av riksdagen beslutade sparmålen. Jag tror att justitieministerns beskrivning på den punkten är något positiv i den meningen att problemen underskattas. Jag tror att problemen är större än som framgår av svaret. När man tvingas göra neddragningar är det viktigt att polisverksamheten ute i länen verkligen blir effektiv, och det är beklagligt om man nu ute i länen inte lyckas uppnå det målet. Den andra delen av min frågeställning är: Vad händer om inte detta mål uppnås? Riksdagen har ju klart uttalat att det är på administrationen som tyngdpunkten inom besparingarna i första hand skall ligga. Vilka konstitutionella möjligheter finns det att få detta att verka i den anda och i enlighet med de mål som riksdagen har uppsatt? Av svaret framgår att det inte finns någon sådan möjlighet. Emellertid uppstår det ju problem när en instans, riksdagen, fattar ett beslut som andra instanser ute i länen skall genomföra. Har justitieministern några funderingar kring hur det här skall genomföras?
Herr talman! Också jag är medveten om att det förändringsarbete som nu pågår inte sker utan gnissel. Självfallet är jag medveten om att vi kan hamna i en situation då de av regering och riksdag angivna sparmålen, kombinerade med de av oss angivna målen för verksamheten, inte samtidigt kommer att uppnås. Det är också detta som tas upp i slutet av mitt svar. Vi skall fortlöpande få information om hur rationaliseringsarbetet fortskrider, och om de av regering och riksdag uppsatta målen inte nås har vi självfallet lagstiftningsinstrumentet att använda oss av. Jag tycker att det skulle vara tragiskt om vi hamnade i den situationen. Eftersom förutsättningarna runt om i vårt land är så varierande, är det väsentligt att vi ger möjligheten att skapa en varierad organisation. Att ge möjlighet är emellertid också att ge ett ansvar, och kan man inte ta det ansvaret, tvingas vi naturligtvis att ge centrala diktat. Jag tror på den decentraliserade modellens personer och det ansvar som dessa kan ta och säkerligen också, efter litet problem initialt, kommer att ta.
Herr talman! Det var ett befriande klarläggande som justitieministern här lämnade. I slutet på svaret sägs det visserligen att regeringen följer rationaliseringsarbetet och är beredd att underlätta detta ute i länen men att regeringen har möjlighet att gå vidare om detta rationaliseringsarbete till slut i några län ändå inte ger önskat resultat. Jag instämmer i att det skulle vara olyckligt om vi tvingades tillämpa lagstiftning. Ansvaret är tungt, men jag utgår från och hoppas att flera län snarast tar det ansvar som de har fått från riksdag och regering och att detta hot -- om jag får uttrycka mig på det viset -- om lagstiftning och diktat inte skall behöva tillämpas. Det senare vore utomordentligt olyckligt, och det bäddar dåligt för en fortsättning på ett samarbete som har börjat på ett ganska tillfredsställande sätt.
Herr talman! Jag skulle vilja lägga till ett ord. Jag talade i mitt förra inlägg om att länen får ta ett ansvar, men de bör också ta till vara möjligheten att utforma en för den egna regionen bra polisiär verksamhet.
Herr talman! Jag vill understryka att det finns län som redan nu har tagit till vara denna möjlighet, och jag tror att det är mycket goda initiativ, som kan ge väldigt goda resultat. Det är inte bara av ondo att göra ingripanden i organisationen. Det kan också föra med sig ett större intresse och göra att man kan uppnå de uppsatta målen på ett annat men kanske minst lika bra sätt.

Herr talman! Torgny Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta med anledning av en utveckling mot att allvarliga brott förblir ouppklarade. Det är av mycket stor vikt för tilltron till hela rättssystemet att begångna brott utreds och att de skyldiga ställs till svars för sina gärningar. Att utreda brott är inte bara fråga om personalresurser utan också i lika hög grad en fråga om kompetens, utbildning, metoder, m.m. Regeringen anslog i regleringsbrevet för polisväsendet för budgetåret 1993/94 60 miljoner kronor för en särskild satsning på det kriminalpolisiära området med syfte bl.a. att effektivisera förundersökningsförfarandet. Rikspolisstyrelsen har nyligen inkommit med en preliminär redovisning av hur medlen skall användas. Av redovisningen framgår bl.a. att Rikspolisstyrelsen dels avser att utveckla en ny avancerad kriminalpolisutbildning för poliser som utreder kvalificerad brottslighet, dels utveckla datorstödet vid förundersökningar, dels utveckla de kriminalpolisiära arbetsmetoderna. Den satsning som regeringen gjort på det kriminalpolisiära området kommer med största säkerhet att leda till en mer effektiv verksamhet och därmed en förhoppningsvis högre uppklaringsprocent.
Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Vi är överens om att det givetvis inte är bra att så många brott inte klaras upp. Anledningen till min fråga framgår av svaret. Det har visat sig att ett antal allvarliga brott inte har gått att klara upp. Det har varit attentat riktade mot kända personer -- t.ex. Unni Brandeby, Ingrid Segerstedt Wiberg och Hagge Geigert -- men också attentat i Kungsträdgården i Stockholm och mot Det gemensamma för dessa brott är att det handlar om främlingsfientlighet. Det är synnerligen allvarligt att personer som engagerar sig för att bekämpa främlingsfientlighet blir utsatta och att det inte går att hitta gärningsmännen. Det är med utgångspunkt i detta som jag har ställt min fråga. I det svar som justitieministern har gett anges exempel på åtgärder som säkert är bra i och för sig. Det justitieministern säger andas en optimism, men jag undrar hur pass välgrundad den egentligen är. Justitieministern säger bl.a. i slutet av svaret att dessa åtgärder med största säkerhet kommer att leda till en mer effektiv verksamhet och därmed förhoppningsvis en högre uppklaringsprocent. Vad bygger justitieministern denna optimism på?
Fru talman! Denna optimism bygger jag på kunskapen om vissa brister i den verksamhet som har bedrivits under ett antal år. Bl.a. har den tekniska utrustningen varit mycket eftersatt. En hel del av de 60 miljoner som anslagits som särskilda medel under innevarande år skall användas för att förbättra den tekniska utrustningen. Det gäller främst datorisering, som är viktig ur förundersökningssynpunkt. Det är en grund för min optimism. Den andra grunden är något vi lätt glömmer bort när vi talar om uppklaringsprocent.

Trots resursbrist har polisen i sitt utredningsarbete blivit mer effektiv. Det tragiska är att antalet brott har ökat snabbare än polisens uppklaringsmöjligheter. Det är detta som ger mig skäl till den optimism som jag ger uttryck för: bättre utrustning, bättre utbildning och den metodutveckling som redan har bedrivits inom polisen, och som har gjort att man i dag numerärt klarar upp betydligt fler brott än för tio år sedan.
Fru talman! Framtiden får utvisa om denna optimism är befogad eller inte. Det kan varken justitieministern, jag eller någon annan säga med säkerhet, även om man kan diskutera tendenser. Men handlar det inte också om hur polisen bör prioritera sina insatser? Jag menar att brott av denna typ är allvarliga. De bör högprioriteras. Har justitieministern någon åsikt i den frågan?
Fru talman! Prioriteringar sker genom markeringar i straffskalorna. Jag blir ofta kritiserad för att jag -- om än inte på många punkter -- har föreslagit höjda straffsatser, vilket även riksdagen beslutat om. Det är just för markera att jag ser allvarligare på vissa brott än vad den tidigare straffrättsliga lagstiftningen ger uttryck för. I detta sammanhang finns det skäl för mig att påpeka att regeringen för en vecka sedan lagt fram en proposition där vi markerar att rasistiska inslag i brottsliga handlingar skall kvalificera brottet som ett grovt brott.

Fru talman! Jag ber än en gång att få tacka för svaret. Eftersom vi får anledning att fortsätta meningsutbytet i debatten om nästkommande fråga om polisaktionen i Alsike kloster, tänker jag återkomma till en viss koppling som jag tycker är intressant. Jag nöjer mig så länge med detta.

Fru talman! Torgny Larsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att inte händelser liknande den som inträffade när polisen beredde sig tillträde till Alsike klosters lokaler för att söka efter personer som skulle tas i förvar enligt utlänningslagstiftningen skall upprepas. Frågan om lagreglering av polisens möjligheter att ingripa i kyrkolokaler och liknande utrymmen har behandlats utförligt år 1989 i en proposition om vissa tvångsmedel . Frågan aktualiserades då -- liksom nu -- mot bakgrund av att polisen berett sig tillträde till kyrko och klosterlokaler för att söka efter utlänningar som skulle tas i förvar enligt utlänningslagstiftningen. Enligt gällande lagstiftning ges inga särskilda restriktioner för polisingripanden i kyrko eller klosterlokaler. Således gäller polislagens bestämmelser för en sådan åtgärd som Torgny Larsson tar upp i sin fråga. I 20 § polislagen Sålunda får en polisman -- för att söka efter någon som med laga stöd skall omhändertas -- bereda sig tillträde till den eftersöktes bostad eller annat utrymme som tillhör eller disponeras av honom eller henne. Detsamma gäller i fråga om en lokal som är tillgänglig för allmänheten. Om det finns synnerliga skäl att anta att den eftersökte uppehåller sig hos någon annan, får polisen bereda sig tillträde även dit. Endast om det föreligger fara i dröjsmål, får husrannsakan företas utan föregående beslut av polismyndigheten. I 8 § polislagen finns två allmänna principer som gäller för polisingripanden, nämligen behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Av dessa principer följer att ingripanden skall göras på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Om tvång måste tillgripas, skall detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet skall uppnås. I den nämnda propositionen uttalade dåvarande justitieministern att det inte kan komma i fråga att införa något slags frizoner, där polisingripanden över huvud taget inte skulle få ske. Jag delar den uppfattningen. Det kan nämligen i ett samhälle som vårt inte finnas behov av att anordna en fristad för personer som är misstänkta för brott eller som eftersöks enligt annan lagstiftning. Självfallet måste -- så långt det är möjligt -- hänsyn tas till kyrko eller klosterlokalens helgd vid eftersökandet av en person som skall gripas eller omhändertas. Tvångsåtgärder av det aktuella slaget måste således hanteras med försiktighet och omdöme. Men jag anser att behövliga hänsyn till kyrko eller klosterlokalens helgd bör kunna tas inom ramen för proportionalitetsprincipen i polislagen. Som Torgny Larsson känner till ankommer det på andra myndigheter än regeringen att granska huruvida polisen i ett enskilt fall har överträtt sina befogenheter. Jag skall alltså inte redovisa några synpunkter på hur polisen har löst sina uppgifter i Alsike. Jag kan emellertid mot bakgrund av den debatt som förekommit efter händelsen dra slutsatsen att det i praktiken fortfarande uppfattas som svårt att dra gränsen mellan tillåtna och otillåtna förfaranden. Jag utgår från att Polisrättsutredningen i sitt pågående arbete om tvångsmedel uppmärksammar frågeställningen så att ytterligare klarhet kan vinnas.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det som var positivt i svaret var det sista som blev sagt, nämligen att justitieministern utgår från att Polisrättsutredningen uppmärksammar frågeställningen i sitt pågående arbete om tvångsmedel så att ytterligare klarhet kan vinnas. Däremot tycker jag inte att den föregående beskrivningen var lika positiv. När jag lyssnade till justitieministern och när jag snabbt läste igenom svaret fick jag intrycket att det inte är någon nämnvärd skillnad för polisen att gå in i en bostad, en allmän lokal eller en kyrka. Justitieministern säger, vilket också framgår av lagstiftningen, att det inte går att medge något slags frizon. Jag håller med så långt att det inte kan vara rimligt att något territorium i Sverige skall undandras svensk lag. Frågan är på vilket sätt ingripanden skall göras. Jag vill erinra om att Svenska ekumeniska nämnden, 1988 eller möjligen 1989, begärde att det skulle vidtas åtgärder för att möjligheten till tvångsingripanden skulle begränsas i kyrkolag. Från kyrkornas sida har man således inte begärt ett totalt förbud. Frågan är besvärlig. För många människor, inte minst för människor från andra länder, är kyrkorummet heligt. Det fordras mycket stor känslighet och försiktighet när man gör ingripanden på sådana ställen. Det är inte konstigt att det förs en så pass intensiv debatt. Ämnar justitieministern, utöver det nu sagda, vidta andra åtgärder för att liknande incidenter skall kunna undvikas i framtiden?
Fru talman! I mitt svar pekar jag bl.a. på de allmänna principer som gäller för polisingripanden. En princip är att man skall väga åtgärdens syfte mot själva verkställandet av åtgärden. Det är i och för sig svaret på Torgny Larssons fråga. Som svar på den direkta frågan sysslar Polisrättsutredningen just nu med frågan om tvångsmedel. Departementet är självfallet involverat i detta utredningsarbete. Som jag sade finns det skäl för oss att analysera situationen för att se om förtydliganden behöver göras inför framtiden. Jag nämnde också i mitt svar att denna fråga inte är ny för kammaren. Den har varit föremål för diskussion tidigare. Jag vet att Torgny Larsson har motionerat i den här frågan. Jag vill också påminna om att moderata och folkpartistiska företrädare i riksdagen har haft ett särskilt yttrande i samband med utskottsbehandlingen. Då markerades just de behov av förtydliganden som jag också för fram i mitt svar på frågan.
Fru talman! Den regering som satt 1989 uttryckte att polisen i första hand skall vända sig till kyrkoherde, församlingsföreståndare eller den person som har ansvar för kyrkobyggnaden eller klostret i fråga. Den personen får då förmedla kontakt med flyktingarna och kan kanske bidra till att ingripandet sker på ett mindre dramatiskt sätt. Gäller detta fortfarande? Är detta också den nuvarande regeringens uppfattning?
Fru talman! Nu kommer vi in på den diskussion som jag i mitt frågesvar pekade på att jag inte kan gå in på. Hur vi än för den här diskussionen kommer den att kopplas till den aktuella händelsen i förra veckan. Jag vill på nytt hänvisa till de principer som jag nämnde -- och då i första hand proportionalitetsprincipen. Principerna kan naturligtvis ge olika, konkreta resultat i olika situationer. Det är dock hela tiden fråga om att de tvångsåtgärder man vidtar måste vara försvarliga.
Fru talman! Tycker inte justitieministern att det ger konstiga signaler ut i samhället att polisen när det gäller människor som engagerar sig mot främlingsfientlighet och som blir utsatta för attentat inte lyckas finna gärningsmän och klara upp brotten? Däremot gör man ganska stora insatser för att gå in i ett kloster. Som ''vanlig svensk'' undrar man varför det är så. Vore det inte rimligare om polisen satsade sina resurser på ett annat sätt och försökte tillämpa en mera ömsint och mänsklig hantering gentemot flyktingar?
Herr talman! Nu har vi fått en koppling till den förra frågan. I den efterföljande diskussionen om den föregående frågan sade jag att polisen under de senaste tio åren successivt har klarat upp fler och fler brott av den typen som vi här talar om. I många fall är problemet att man har så ytterst liten bevisning. Ofta rör det sig om ett enstaka brev, som i sig utgör ett allvarligt brott. I övrigt har man ingen bevisning som gör det möjligt att klara upp fallet. När det gäller de flesta fall som inte har lösts är förundersökningen fortfarande aktuell.